Fru talman! Jag är minst sagt förvånad över det mått av okunskap om det parlamentariska läget som Lars Elindersons påpekande gav uttryck för. Han är förvånad över att jag, som representerar Vänsterpartiet, inte alltid delar socialdemokraternas uppfattning när det gäller socialtjänstfrågor. Jag ska då be att få upplysa Lars Elinderson om att det pågår ett samarbete mellan tre partier. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men däremot finns det ingen samregering. Det finns alltså en socialdemokratisk regering som samverkar med två partier både när det gäller budgetfrågor och när det gäller en lång rad propositioner där vi har en bred samsyn. Däremot är det tre olika partier som väcker olika motioner, och runt de motioner formas det olika majoriteter. Detta borde inte förvåna Lars Elinderson. Jag vill också säga att jag i mitt inlägg underströk att den viktigaste åtgärd vi kan vidta är att ge alla människor rätt och möjlighet till arbete och löneinkomster. Sedan talade jag om behovet av att utveckla de generella systemen. Jag har en fråga. Det gäller just de tidsbegränsade stöd som moderaterna föreslår. Man tidsbegränsar det sista skyddsnät som samhället sätter upp för människor som har behov av försörjning. Sedan, då? Vad händer efter de tre månader som jag tror att moderaterna säger att man ska ha rätt till en försörjning under?

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 2, men jag står självfallet också bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Fru talman! För de flesta människorna i välfärdslandet Sverige är tryggheten självklar. Det sociala nätverket är starkt och den ekonomiska standarden bra. Men en del människor, inte så få, har det mycket svårt i välfärdslandet Sverige. Det handlar om ensamhet, otrygghet, vilsenhet, hemlöshet, psykisk ohälsa och missbruk. Listan kan göras lång. Den ekonomiska tryggheten handlar för många om att få det att gå ihop för dagen. Socialtjänstens bedömning är avgörande för mat och härbärge. Det finns en risk att Sverige går mot ett tiondelssamhälle där den stora majoriteten har det bra medan den resterande delen av befolkningen har det svårt och har små möjligheter att förändra den egna situationen. Centerpartiet vill ge makten åter till människor. Samhällets uppgift måste vara att ge lika möjligheter till människor och stötta enskilda initiativ i stället för att påtala människors underlägsenhet. Vi ska fokusera på människors inneboende kraft och vilja att förändra sitt eget liv. Vi måste bort från ett samhälle där människorna står med mössan i hand. Det kräver ett nyoch omtänkande, en förnyad välfärd med inriktning på att skapa trygghet för alla och lika möjligheter för alla. En väl fungerande socialtjänst är en grundläggande del i välfärdssamhället. Människor ska kunna känna trygghet i att det finns ett yttersta skyddsnät om de inte klarar upp sin situation på egen hand eller genom anhöriga. Samtidigt är det viktigt att socialtjänsten inte ersätter det civila samhällets uppgifter. Ett väl fungerande civilt samhälle har också ett skyddsnät som skyddar den enskilde. Det viktigaste i socialt arbete, oberoende om det sker inom den kommunala socialtjänstens ram eller genom frivilligorganisationer, är att det finns ett skydd för den enskilde mot övergrepp och hjälp till den enskilde med att stå på egna ben. Fru talman! Centerpartiet anser att det behöver göras en total översyn av hela socialtjänstlagstiftningen. Den nuvarande socialtjänstlagstiftningen är från 1980. Därefter har enbart en del mindre justeringar gjorts. Mycket har hänt. Det har skett större reformer, t.ex. ädelreformen och psykädelreformen. En riksnorm har införts m.m. Antalet medborgare som har tvingats till socialbidrag har under ett antal år drastiskt ökat. Vi föreslår således en total översyn av socialtjänstlagstiftningen. Utredningen bör få i uppdrag att göra en samlad översyn av den enskildes rätt i hela lagstiftningen, socialtjänstens samarbete med det omgivande samhället och klarlägga om det finns uppgifter inom socialtjänsten som bör flyttas bort därifrån. Jag och Centerpartiet vill dessutom poängtera hur viktigt det är att barnperspektivet får genomslag såväl i socialtjänstens arbete som i lagstiftning. I Socialstyrelsens utvärdering av försörjningsstöd konstaterar man att riksnormen har blivit en enhetsnorm i stället för en riksnorm. Det varnade Centerpartiet för när riksnormen infördes. Vi sade att riksnormen kommer att bli ett tak i stället för ett golv. Centerpartiet anser alltjämt att det är socialtjänsten, och ytterst de förtroendevalda, som ska ha ansvaret för de bedömningar som behöver göras utifrån de lokala förutsättningarna. Socialtjänstens helhetsbedömningar, alltid med medborgarens bästa för ögonen, när det gäller ekonomi, social situation m.m. måste väga tyngre än riksnormer. Nuvarande system gör att biståndet i vissa delar av landet är otillräckligt medan det i andra delar kan upplevas som alltför generöst. Vi har även föreslagit konkreta förändringar, att den enskilde ska tillförsäkras en social grundtrygghet, inte enbart skälig levnadsnivå, och att medborgaren ska ges möjlighet att ta eget ansvar. Det bör också vägas in i lagstiftningen. Centerpartiet har även föreslagit att socialtjänstlagen ändras så att studenter inte omfattas av kravet på motprestationer av socialbidragstagaren. Det välmotiverade syftet, att undvika passivisering, som gäller för vissa grupper är enligt vår uppfattning inte relevant för studenter som ju har sina studier att återvända till. Centerpartiet anser att grunden för vårdnad om barnen ska vara gemensam vårdnad, i enlighet med nuvarande lagstiftning. Det finns dock, enligt vår uppfattning, anledning att kvalitetssäkra de vårdnadsutredningar som socialtjänsten ansvarar för vid skilsmässa och separation. En vårdnadsutredning är i många fall avgörande för vem som ska få vårdnaden om barnen vid en tvist. Därför är det viktigt att den är av mycket hög kvalitet. Vi vill pröva möjligheterna att införa en form av second opinion, dvs. möjlighet till ytterligare en social prövning om endera parten anser sig missbedömd. Centerpartiets förslag är att kvalitetssäkring av vårdnadsutredningar skulle kunna ske i form av, som jag sade, en second opinion. Det är en idé som vi tycker bör utredas. Fru talman! Med detta har jag redovisat ett sammandrag av vår uppfattning när det gäller betänkandet om socialtjänstfrågor.
Fru talman! Kenneth Johansson talade ganska mycket om riksnormen, att den har blivit ett tak i stället för ett golv. Kenneth Johansson sade sedan att det måste vara socialtjänsten i kommunen och politikerna som avgör nivåer. Vad är det i den nuvarande rekommendationen för riksnormen som hindrar de kommunala förtroendevalda från att fatta beslut om en högre nivå? Det är jag väldigt nyfiken på, eftersom jag inte har sett det hindret. Den andra frågan gäller ett citat ur den reservation som Kenneth Johansson står bakom. Det står att riksnormen gör att biståndet i vissa delar av landet är otillräckligt medan det i andra delar kan upplevas som alltför generöst. Jag är väldigt nyfiken på i vilka delar av landet som biståndet är alltför generöst. För mig är detta vita fläckar. Min tredje fråga handlar om detta med barnbidraget kontra socialbidraget. Vad är det, Kenneth Johansson, som gör att jag och mina barn ska ta del av barnbidragshöjningen men inte de barn som lever i en socialbidragsberättigad familj? Var är barnperspektivet i den frågan?
Fru talman! Som jag sade finns det självfallet inget formellt hinder att gå ifrån normen. Däremot visar Socialstyrelsens utvärdering, precis som jag åberopade, att riksnormen i realiteten blivit ett tak i stället för ett golv. Det var precis det som vi varnade för: att det i realiteten blir ett stelbent system som inte gör individuella anpassningar och bedömningar. Formellt kan man göra detta, men det görs inte i praktiken. Det är vad Socialstyrelsen har redovisat i sin utvärdering. Det är därför vi vill uppmuntra till att man verkligen gör individuella bedömningar - självfallet utifrån den enskildes situation, vilket ju är det viktigaste, men även utifrån de skillnader som kan finnas i geografiskt hänseende. Peka ut några orter, landsdelar eller kommuner tänker jag inte göra, men förutsättningarna varierar.

Fru talman! Jag tackar Kenneth Johansson för den sista delen av svaret och ser fram emot att vi kan bli fler partier som driver den frågan i framtiden. Sedan gällde det riksnormen. Vad som hände när den infördes var att ett antal kommuner fick höja socialbidragsnormen. Anledningen till att man tog greppet att införa en riksnorm i kronor och ören var ju att det fanns enorma skillnader över landet och att skillnaderna gick under lågvattenmärket för vilka ekonomiska förutsättningar människor kunde leva under. Vad detta innebar var att vi höjde golvet, och det tycker jag är bra. Att det sedan inte finns kommunalpolitiker som tar ansvar för att göra generösare bedömningar utifrån individers behov och kommunens förutsättningar tycker jag inte vi ska åtgärda genom att driva upp riksnormen och skapa möjligheter för kommuner att sänka detta golv, som enligt min uppfattning ligger alltför lågt. Här sätter jag stor tilltro till den socialtjänstutredning som vi ska debattera senare i denna kammare och där man lyfter in fler saker under riksnormen. Jag tror att en bättre lösning är att Kenneth Johansson ser till att Centerns kommunalpolitiker och jag ser till att Vänsterpartiets kommunalpolitiker blir aktivare när det gäller att höja socialbidragsnormen i de olika kommunerna och på så sätt få den variabel men ovanför riksnormen.
Fru talman! Jag tycker att det finns all anledning att uppmuntra debatt om och insikt i att om man ger enskilda människor i ekonomiskt trångmål en reell chans att starta ett nytt liv i ekonomiskt hänseende är detta för samhällsekonomin och kommunalekonomin - och framför allt för de enskilda individerna, för familj och anhöriga - en väldigt bra investering. Jag har egna kommunala erfarenheter av att om man har en bruttonorm som ligger ett par hundralappar högre så har man igen det, därför att man då har möjlighet att snabbare få in människor i ett självständigt liv. Det måste ju vara syftet med socialtjänstens insatser. I den delen tycker jag att det finns all anledning att hjälpas åt allihop att uppmuntra till att kommunala förtroendevalda diskuterar och debatterar detta och får den insikten. Slutligen konstaterar jag bara att Socialstyrelsens utvärdering har pekat på att man inte gör tillräckligt mycket av individuella bedömningar utan kör med en likriktning som blev den effekt av riksnormen som vi varnade för. Det tycker jag är tråkigt.

Fru talman! I det här betänkandet har jag ett flertal reservationer. Jag får därför nöja mig med att tala om några av mina yrkanden. Jag ska börja med ett yrkande som ligger nära vårt tidigare ärende. Det gäller ett förslag om att ändra i lagen om vård av missbrukare, LVM. Enligt lagen ska tvångsvård beslutas om någon till följd av missbruk är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen och om missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. I ett fall där LVM begärts för en höggravid kvinna, inte för hennes skull utan för att skydda fostret, har det hänt att denna begäran avvisats med motivet att kvinnans liv inte varit i fara och att lagen inte kan ta någon hänsyn till fostret. Denna uppgift har jag fått från en socialtjänsteman. Sedan har jag pratat med ytterligare några socialtjänstemän om det här fallet, och de har sagt: Ja, så är det. Så fungerar det i verkligheten. Om det kan inträffa något sådant, om lagen kan tolkas på det sättet att inte även fostret skyddas, anser jag att det är en allvarlig brist i lagstiftningen, en brist som kan medföra att barn föds med bestående men på grund av moderns missbruk och samhällets passivitet. Vi i Miljöpartiet anser att lagen måste ändras så att även det väntade barnet skyddas. Fru talman! En annan viktig fråga är rätten att kunna överklaga beslut som fattas med stöd av socialtjänstlagen. Redan när regeringen 1997 föreslog inskränkningar i besvärsrätten möttes förslaget av skarp kritik. De försämrade möjligheterna att överklaga beslut har lett till att de svagaste i samhället, de som lever på marginalen eller därunder, fått det sämre med den nya socialtjänstlagen. Bl.a. har missbruksvården blivit nedprioriterad. I Miljöpartiet anser vi att alla beslut om bistånd ska kunna överklagas och välkomnar därför de förslag och krav som nu dyker upp om att åter förbättra möjligheten att överklaga beslut om bistånd. Givetvis tycker jag att det är synd att utskottet inte ställde sig bakom Miljöpartiets förslag i den här frågan. I en annan miljöpartimotion som behandlas i det här betänkandet har vi uttalat att vi anser det beklagligt att höjningen av barnbidragen inte kommer alla barn till godo. Detta har även Ingrid Burman tagit upp. Kommande höjningar betyder mycket för de flesta barnfamiljer. För några innebär de inte så mycket utan blir mer som grädde på moset. Men för dem som mest av alla behöver en höjning av barnbidraget, de familjer som uppbär socialbidrag, innebär höjningen med nuvarande regler att socialbidraget minskar med lika mycket som barnbidraget höjs. Det blir med andra ord kommunen som får de fattigas barnbidragshöjning, och det tycker vi är oacceptabelt. Vi tycker att det är orättvist och osolidariskt att de med de största behoven blir utan. Vi vill därför att det genomförs en förändring så att barnbidraget inte medräknas vid beräkningen av socialbidragets storlek. Fru talman! I Miljöpartiet anser vi att det behövs sociala förtroendenämnder. Inom vården har det länge funnits förtroendenämnder, vilka numera kallas patientnämnder. Vi anser att det behövs liknande nämnder när det gäller socialtjänsten. Det är ett allvarligt fel när som i dag socialtjänstemän måste låsa in sig av rädsla för sina klienter och många klienter upplever socialtjänsten som ett hot i stället för en möjlighet till hjälp och stöd. För många är mötet med socialtjänsten svårt. Här, precis som på många andra områden i samhället, kan det uppstå problem i kontakten mellan enskilda och tjänstemän. Det är inte heller ovanligt att den som söker hjälp eller blir kallad till socialtjänsten känner sig kränkt och utlämnad. Den som söker hjälp kan uppleva att han eller hon fått ett dåligt bemötande, vara missnöjd med den hjälp som har erbjudits och som ges eller anse att hjälpen har uteblivit. Tyvärr känner sig många totalt utlämnade i sin kontakt med socialtjänsten. Fru talman! De hjälpsökande eller de som av någon anledning har en kontakt med socialtjänsten har i dag ingen instans dit de enkelt kan vända sig för att få information om sina rättigheter eller för att framföra sina klagomål. Det saknas som vi ser det en säkerhetsventil i det sociala systemet. Vi är övertygade om att det behövs en nämnd som kan förbättra och underlätta kontakten mellan de hjälpsökande, klienterna, och personalen inom socialtjänsten. En social förtroendenämnd skulle med all säkerhet också fungera som en säkerhetsventil. Den skulle säkerligen också underlätta för tjänstemän vid socialkontoren samt ge de berörda möjlighet att bli hörda på ett mycket bättre sätt än i dag. Vi föreslår därför att man tar ett initiativ och försöker få sådana sociala förtroendenämnder inrättade. Fru talman! I övrigt står jag bakom samtliga mina reservationer till det här betänkandet, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 11, som berör barnbidraget.

Fru talman! I det betänkande som vi nu hanterar behandlas 30 motioner som rör socialtjänstfrågor, och till betänkandet har fogats 24 reservationer. Många av de motioner som vi tar upp i dag har tidigare varit uppe till debatt här i kammaren, medan några är nya. Jag börjar med att yrka avslag på alla motioner och bifall till utskottets hemställan. Men det är några saker som jag vill lyfta fram i debatten i dag. Det är till att börja med att det är glädjande att kostnaderna för socialbidragen de senaste 1 1⁄2 åren har minskat. Förra året, 1999, minskade kostnaderna med 8 % jämfört med året innan. Det beror på att fler människor finns i arbete nu än tidigare. Även om det är glädjande är det inte tillräckligt. Alltför många är fortfarande helt arbetslösa eller har för lite arbete. Särskilt bland kvinnor är deltidsarbetslösheten fortfarande hög. Invandrare, barn till invandrare och de äldre som tidigare kanske blivit av med jobbet har svårt att över huvud taget få ett nytt jobb. Moderaternas reservation vad gäller de allmänna utgångspunkterna för socialtjänsten innehåller en beskrivning av vad man kallar den lilla världen, som antas vara familjen, släkt och vänner, grannar, medarbetare, arbetskamrater och föreningslivet. Ja, egentligen alla utom samhället. Den här lilla världen bör enligt moderaterna stärkas och, som jag förstår det, är det i första hand dessa personer som ska gå in och hjälpa till att reda ut de bekymmer som människor kan ha. Visst är det bra, och så sker naturligtvis redan i dag. Människor hjälper och stöder varandra sins emellan. Men det är något helt annat att bygga ett system där människor blir beroende av enskilda personers godtycke och lust att hjälpa till än att ha ett generellt system som alla är med och betalar till och alla har rätt att ta del av när man så behöver. Det är, fru talman, viktigt att människor verkligen kan lita på att de system som de är med och betalar för när de har arbete och betalar skatt verkligen finns där och ger hjälp den dag man behöver dem. Man ska inte behöva gå omvägen genom t.ex. sociallån, som är ett annat moderat förslag, dvs. man ska först låna pengar av kommunen till sin försörjning innan samhällets hjälpsystem träder in. Det är känt att människor, i motsats till vad moderaterna tycks tro, gör allt de kan för att undvika att gå till kommunens socialbyrå för att ansöka om pengar. Det är ofta precis tvärtom, att människor kanske t.o.m. väntar för länge och hinner dra på sig ganska stora skulder innan de tar steget och söker hjälp hos kommunen. Det är över huvud taget så, fru talman, att moderaterna har en paternalistisk syn på dem som är i behov av socialtjänstens stöd, särskilt när det gäller försörjningsstöd. För lite sedan kunde vi i en av tidningarna ta del av vad som har snickrats ihop i moderaternas socialpolitiska arbetsgrupp. Där framförs idéer som att omvandla landets socialpolitiskt mest utsatta områden till särskilda utvecklingszoner. Det är en helt annan socialpolitik än som ska råda i andra delar av landet. Där ska moderaterna experimentera med system som tycks ha som utgångspunkt att vissa människor egentligen inte vill ha ett arbete och inte vill försörja sig själva, utan behöver mycket piska, lite morot, men framför allt repressalier om de inte lyckas ta sig ur arbetslösheten. Högst nio månader under en femårsperiod eller, omräknat, nio månader av 60 ska man kunna få ett tillfälligt ekonomiskt stöd. I övrigt gäller att den som inte accepterar det arbete eller den sysselsättning som kommunen förutsätts erbjuda, dock till en lön som ska understiga avtalsenliga löner, inte som i dag ska garanteras en skälig levnadsnivå utan någon annan levnadsnivå. Eget arbete och möjlighet till egen försörjning utan att behöva ansöka om försörjningsstöd är självklart en målsättning inte bara för moderaterna. Den önskan står vi alla bakom.

Fru talman! Jag ska beröra några av de förslag som betänkandet hanterar. Jag tänker på Centerns förslag, som vi tidigare hörde Kenneth Johansson tala om, vad gäller total översyn av sociallagstiftningen. Den har mycket riktigt, som Kenneth Johansson sade, funnits sedan 1980 och har hela tiden varit utsatt för översyn. Ett flertal större granskningar har gjorts av socialtjänstlagen sedan den kom, nu senast genom den socialtjänstutredning som regeringen just nu håller på att förbereda en proposition utifrån. Men i Centerns resonemang tas det upp att socialtjänsten har kommit att få ett allt större ansvar för människors grundläggande trygghet, vilket är riktigt och har sin förklaring i situationen på arbetsmarknaden, som jag tidigare har berört. Detta och det faktum att det bland dem som har jobb finns de som har så låg lön att de behöver kompletterande ekonomiskt stöd förändras bara genom att fler får arbete och att lönerna i låglöneyrkena ökar. Just nu ser det ljusare ut när det gäller möjligheterna att få ett arbete än vad det har gjort på länge, men det är en lång väg kvar innan alla har ett jobb. Jag gör i stället analysen att den stora utmaningen för socialtjänsten är att hitta metoder för kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning av arbete för att se om det resultat som skulle uppnås verkligen uppnåddes. Där saknas nästan helt kunskap om vilken effekt t.ex. omhändertagande och vård utom hemmet har haft för de barn det har varit fråga om. När det gäller vården av vuxna missbrukare är kunskapsbristen om möjligt ännu större. Jag vet att detta är svårt, men detta är viktigt särskilt för den enskilde men också för samhället, som både beslutar om de ingripande åtgärder som det är fråga om och som har att betala mycket stora summor pengar för vården. Kunskap om barn och barns behov är inte en kunskap som socialtjänsten automatiskt är bärare av. Sedan riksdagen fört in i socialtjänstlagen att beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa ställs krav som kräver helt nya metoder och nya instrument för kvalitetssäkring. Det gäller också det förtydligande som gjordes vad gäller socialtjänstens ansvar att stödja misshandlade kvinnor på ett bättre sätt än tidigare. I det här sammanhanget passar jag också på att nämna att det finns ett par reservationer som rör just socialtjänstens kompetens och kvalitet. I de fallen, som ofta också är en konfliktsituation, som måste hanteras i ett arbete som redan från början ska vara av så hög kvalitet att de inblandade parterna ska komma fram till en lösning som kan ge alla inblandade lugn och ro, vilket inte minst är viktigt för barnen, skulle en andra bedömning bara förlänga tiden. Men jag håller med om att en kvalitetssäkring och en utveckling behövs. För detta måste socialtjänsten ta ett ansvar. Grunden måste nämligen vara att all socialtjänst ska utövas av personal som har rätt och tillräcklig kompetens för uppgiften. Det behövs säkert även här fortbildning i samtalsmetodik, konfliktlösning och avtalsskrivande för den personal som ska arbeta med frågorna. Fru talman! Det finns fler förslag som redan har berörts.

Fru talman! Elisebeht Markström beskrev vår uppfattning av det ansvar vi vill lägga på oss som privatpersoner för den sociala utvecklingen och tryggheten i samhället som ett samhälle som bygger på godtycke. Hon sade att det omfattar alla utom samhället. Vi har en helt annan syn på detta. Enskilda människor, organisationer, familjer, arbetsliv, är för oss en del av samhället, den viktigaste delen av samhället. Samhällets offentliga institutioner är en annan del som ska rycka in när behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Det står faktiskt i socialtjänstlagen att kommunen är skyldig att tillgodose behoven om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Vi vill stödja den civila delen av samhället, människors egna möjligheter att stödja närstående och arbetskamrater just därför att godtycket blir mindre. I dag är det enligt inkomststatistiken en tredjedel som ligger under vad som egentligen skulle berättiga till socialt bistånd, och en tredjedel utnyttjar av olika skäl detta. Det är som Elisebeht Markström säger, nämligen att människor undviker bistånd så mycket som möjligt. Enligt riksdagens utredningstjänst är det så att om alla människor som enligt inkomststatistiken ligger under normen för socialbidrag skulle utnyttja bidrag skulle vi trefaldiga kostnaderna för socialbidrag i dag. Det är godtycke. Jag vill förtydliga en del av det förslag som vår integrationskommitté har presenterat. Det innebär inte att vissa områden i landet ska väljas ut. Det innebär att ett inledande försök ska påbörjas i vissa områden i landet där det ska bli en skyldighet för kommunen att erbjuda jobb i stället för ett långsiktigt socialbidragsberoende. Kommunen ska vara skyldig att senast inom 48 timmar erbjuda ett jobb i stället för ett passivt bidrag.
Fru talman! Det är riktigt, Lars Elinderson, att om alla som skulle ha rätt att enligt normen ansöka om försörjningsstöd skulle göra så skulle kostnaderna skjuta i höjden. Vi slår upp alldeles öppna dörrar, för det är precis så människor beter sig. Människor skriker inte i första hand på samhället, kommunen och socialtjänsten, utan de allra flesta löser sina bekymmer på annat sätt, nämligen i den trängre kretsen. Lars Elinderson talar om ett helt annat system, nämligen att bygga ett system som man ska förlita sig på till skillnad från det system som i dag finns som är generellt och som man har rätt att ta del av under vissa omständigheter. Det är det jag vänder mig emot. Det är möjligt att det inte var helt korrekt återgivet i tidningen om experimenten med utvecklingscentrum på vissa håll i landet. Då har Lars Elinderson och moderaterna alla möjligheter att förtydliga sig på den punkten. I mina öron och ögon är det en riktig rysare om vissa delar av landet, som socialpolitiskt är tunga, ska utses till utvecklingsområden med experiment med den typ av åtgärder som jag beskrev efter att läst om förslagen i tidningarna. Ambitionen är att så fort som möjligt få människor ut i arbete. Frågan är hur man ska bära sig åt. Jag tror inte på att piskor av det slag som Lars Elinderson och moderaterna talar om är den rätta vägen. Det är helt andra insatser som behövs för att det ska kunna bli en hållbar utveckling.
Fru talman! De piskor som vi vill ta i anspråk inom socialtjänstpolitiken riktar sig framför allt mot de politiskt ansvariga lokalt i kommunernas sociala nämnder. Det är piskor som ska stimulera eller tvinga kommunerna att hitta praktiska åtgärder för att få människor ut i arbete. Den rysare som Elisebeht Markström beskriver finns på nära håll. Den finns i Danmark. Jag vet inte om Elisebeht Markström har haft möjlighet att studera eller läsa om det experiment som har pågått i Danmark under ett antal år. Inledningsvis beskrevs det av danska socialpolitiker som Elisebeht Markström nu beskriver moderat politik, men i dag hyllar alla modellen. Det blir en modell för dansk socialpolitik över hela linjen - såvitt jag förstår. Jag skulle gärna höra Elisebeht Markströms reaktioner på uppgifterna från Farum. Man har tagit bort socialbidragsberoendet, och man har en arbetsgaranti, dvs. att inom 48 timmar erbjuda arbete till alla. Man har i princip som enda kommun i Danmark avskaffat arbetslösheten, trots att man är en kommun med många av de traditionella problem som finns i de flyktingtäta områdena i våra storstadsområden. Jag skulle vilja höra Elisebeht Markströms kommentarer till detta.
Fru talman! Jag har inte studerat Farum så nära som Lars Elinderson har gjort. Jag ska självklart göra det. Visst är det något stickande att tala om ett system där man ska få ersättning under kort tid. Lars Elinderson sade tidigare under debatten att alla behovsprövade bidrag helst ska vara tidsbegränsade, så att ingen får för sig att gå alltför lång tid. Människor får försörjningsstöd under så lång tid som de behöver den för att de inte kan försörja sig själva. Oftast beror det på arbetslöshet. De senaste åren har det absolut största antalet berott på att man inte har haft tillräckligt med arbete. Men det finns också andra grupper som har försörjningsstöd och får hjälp den vägen. Hos dem är arbete inte i första hand, just nu i alla fall, den framkomliga vägen till egen försörjning. En fundering som man kan ha när man kikar på Moderaternas förslag är om man ska ha den här låga lönen för det jobb som kommunen ska skaka fram inom 48 timmar till den som är arbetslös. Lönen ska ju vara under kollektivavtalet eller under det löneläge som råder på orten. Då får jag en fundering: Blir det så att man också tar bort normen? Om människor förutsätts försörja sig på de här pengarna, som är under avtalsenlig lön - innebär inte det en inlåsning i en fattigdomsfälla för en ganska stor grupp människor alldenstund normen tas bort? Lönen ska ju vara för en vuxen person på orten. Lars Elinderson har ingen replik kvar, men jag tror att vi återkommer till den här debatten.
Fru talman! Elisebeht Markström argumenterar mot Centerpartiets förslag om en översyn av socialtjänstlagstiftningen genom att säga att det har skett ett flertal större översyner. För egen del vill jag nog påstå att det har skett ett flertal mindre översyner, som har gjort att det i det närmaste är ett lapptäcke som vi nu talar om. Detta gör också att det finns ett mycket stort behov av att göra ett samlat arbete utifrån det faktum att det var senast 1980 som något sådant gjordes. Vi är helt överens om att när det gäller kvalitetssäkring och utvärdering behöver mycket arbete göras. Min fråga är: Behöver det ena utesluta det andra? Min andra fråga handlar om att kvalitetssäkra vårdnadsutredningar och om vår idé om att utreda. Det finns inget högre anspråk än att utreda en second opinion i den delen. Vi är helt överens om att en bedömning är det absolut bästa, men att argumentet om att fördröja skulle vara det enda argumentet för att säga nej till att titta på möjligheterna - det har jag svårt att förstå. Jag tycker inte att man ska säga nej till en idé som en reflex, utan att man ska ta upp den, titta på den och se för och nackdelar. Sedan kan man bedöma om det ligger någonting i den. Är inte det ett gott råd att jobba efter, Elisebeht Markström?
Fru talman! Vad gäller förslaget om total översyn av sociallagstiftningen vill jag hävda att ett antal sådana har gjorts. Socialtjänstlagen tillkom 1980 - det är riktigt. Men jag tror att nästan under hela den tid som sedan dess har förflutit, med undantag av de första åren därefter, så har lagen varit utsatt för utvärdering och omarbetande. Nu senast skedde detta genom den socialtjänstutredning som regeringen just nu skriver förslag om. Det kanske inte egentligen är en översyn som behövs, utan snarare ett fördjupande arbete kring just de områden som jag förstår att vi är överens om. Det rör just detta med kvalitetshöjning, uppföljning och utvärdering. Socialstyrelsen har i ett flertal sammanhang påpekat just detta, och jag är glad att Socialstyrelsen tar tag i frågan ordentligt. Detta är nämligen svårt. Det är en grannlaga uppgift att i socialt arbete göra rätt vid rätt tillfälle så att rätt insats verkligen blir den insats som den berörde kommer i fråga för. När det gäller vårdnadsutredningarna är dessa också en grannlaga uppgift att arbeta med. Det är samma sak där egentligen - det handlar om kvalitet. Socialtjänsten måste hållas med personal som har rätt kompetens för den verksamheten. Vårdnadsutredningarna ska ju numera helst avslutas med ett frivilligt avtal mellan parterna. Socialtjänstens personal är med och vägleder parterna i den konfliktfyllda situation som det oftast är fråga om, och vi måste se till att personalen har ordentlig kompetens. Jag tror att det finns en hel del kvar att göra här, och jag är rädd för att en second opinion egentligen bara förlänger tiden. Det handlar om att göra rätt sak vid första tillfället också i det sammanhanget.
Fru talman! Elisebeht Markström talar mycket om behovet av kompetens och kvalitet. Jag delar den uppfattningen, och jag tycker att det är bra att hon lyfter fram den frågan. Samtidigt avslår dock Elisebeht Markström och socialutskottets majoritet Vänsterpartiets motion i den delen. Eftersom den reservationen inte har berörts vore det intressant om Elisebeht Markström bättre kunde motivera avslaget. Men min egentliga fråga gäller barnbidragen och avräkningen gentemot socialbidragsnormen. Detta innebär att de barn som bäst behöver få ta del av den generella höjningen inte får det. Motionen går ut på att man utreder kostnader och modeller för att lyfta in detta. Den innebär ingen budgetkostnad nu och inget ställningstagande nu, utan den innebär enbart en fråga om hur detta skulle vara möjligt och om det också skulle vara önskvärt. Vilken är motiveringen till att avslå detta? Är det helt enkelt så att socialdemokratin inte anser att alla barn i Sverige ska ha del av den generella barnbidragshöjningen?
Fru talman! Här skiljer vi oss åt i uppfattning, Ingrid Burman och jag. Jag är nämligen oerhört noga med att hävda att försörjningsstödet ska vara det yttersta skyddsnätet. Vänsterpartiet anser att en del andra inkomster ska räknas bort, t.ex. barnbidrag eller ideella skadestånd för den delen - det har ju också förts fram som en inkomst som bör undantas när man räknar både försörjningsstöd och bostadsbidrag. Detta tycker inte jag är rätt, därför att försörjningsstödet är och ska vara det yttersta skyddsnätet. Alla andra inkomster behöver räknas med. Det som Ingrid Burman och Vänsterpartiet egentligen talar om är en normhöjning för barnfamiljerna alldenstund man beräknar försörjningsstöd. I sådana fall är det enligt mitt förmenande bättre att föreslå en normhöjning. Vi ska inte börja göra en rad undantag i systemet. Det ena undantaget kommer snart att leda till krav på nya undantag, och det är det som jag försöker att värja mig mot. Den s.k. normen ska vara tillräckligt hög så att barnfamiljerna lever på en skälig levnadsnivå. Men vägen ut går egentligen bara genom arbete.
Fru talman! Det sista håller jag med om - vägen ut går genom arbete. Men det finns ett problem i Elisebeht Markströms resonemang, nämligen att det finns en riksnorm för vad barn får och ska kosta. Den sätter också normen för vad barn får och ska kosta i socialbidragssystemet. Sedan sätter staten en annan norm när man ska utjämna skillnader mellan familjer där det finns barn och inte. Det innebär att man då höjer standarden för de barnfamiljer som inte lever på socialbidrag. Man höjer normen, och det kallas för generellt barnbidrag. Men man höjer inte parallellt eller samtidigt den norm som staten indirekt sätter via myndigheter för vad barn får kosta inom socialbidragssystemet. Man ser alltså att det finns två olika normsättningar för barns levnadsvillkor om man tittar på resultatet av det här systemet. Vi har sagt att vi kan tänka oss många olika tekniker för att åstadkomma att denna orättvisa utjämnas. Det kan t.ex. vara att man, parallellt med att man höjer barnbidragsnormen för att staten tycker att nu ska barnen ha lite bättre levnadsvillkor, går in och justerar upp inom ramen för socialbidragsnormen. Vi har sagt att vi kan lägga detta utanför. Vi är beredda att diskutera olika tekniker. Men vi är inte beredda att acceptera orättvisan.
Fru talman! Det konkreta förslaget från Vänsterpartiet i den här motionen som avstyrks är ju just att barnbidragen ska frånräknas när man beräknar försörjningsstödet. Det är det som vi vänder oss emot. Vi tycker att försörjningsstödet ska vara det yttersta skyddsnätet. De inkomster som man har därutöver ska räknas med när man beräknar försörjningsstödet. Det finns ju också andra inkomster som människor kan ha. Den skäliga levnadsnivån ska naturligtvis vara uträknad så att också barnfamiljerna kan leva på en skälig levnadsnivå. Bekymret över huvud taget när det gäller behovsprövade system är ju att när människor skaffar sig en inkomst, antingen genom att man t.ex. övergår från deltid till heltid eller från arbetslöshet till arbete, kan det hända att man initialt inte tjänar fler kronor varje månad. Man måste upp över en viss nivå för att det ska märkas i plånboken. Det är ett bekymmer i sig. Det inser jag. Jag har själv varit i den situationen. Man måste se det så att man bakåt i tiden får räkna att det stöd som familjen har fått verkligen har varit någonting värt. Det är därför vi tycker att det är viktigt att man håller kvar synsättet på försörjningsstödet och inte börjar räkna från en rad inkomster, t.ex. barnbidraget eller de ideella skadestånden. Det är ju ett annat förslag som kan uppgå till ganska stora summor som Vänsterpartiet tycker att man kan frånräkna. Vi vänder oss mot det synsättet.
Fru talman! Jag begärde ordet för att korrigera Elisebeht Markström på en punkt. Hon vidhåller att vi har en motion som pekar på en lösning. Jag ska be att få citera ur motionen. Vi säger att nu höjs barnbidraget, och det kommer inte vissa barnfamiljer till del. Vi säger: "Det innebär att riksnormen för barnfamiljer bör höjas med samma belopp som barnbidraget." Det är lösning ett. "En annan långsiktig lösning kan vara att barnbidraget lyfts ur normen". Det är lösning två. Uppdraget innebär att vi ber regeringen att utreda modeller och kostnader för att generella bidrag, dvs. barnbidrag, ska få genomslag även för familjer som lever på socialbidrag. Det handlar alltså om modeller. Vi är redo att diskutera flera saker. Sedan vidgar Elisebeht Markström den här diskussionen och tar in en annan motion där vi talar om ideella skadestånd. Jag ska gärna ta den diskussionen också. Men låt oss, för att hålla debatten ren, vara eniga om att Vänsterpartiets förslag handlar om att utreda modeller för att inte den här orättvisan ska få genomslag. Det kan handla om att fånga ambitionen i Elisebeht Markströms anförande, som jag hör den i alla fall, att man kanske bör se över normen för barnfamiljer samtidigt som man höjer barnbidragen, vilket vi har tagit upp som ett alternativ i vår motion. Tekniken är inte det viktigaste om man tycker att man bryter mot andra principer. Min fråga till Elisebeht Markström kvarstår. Är det rättvist eller orättvist att det faktiskt får genomslag för dem som har ganska bra inkomster men inte för de fattigaste familjerna? Vi vet båda två att vi här talar om de ensamstående mammorna - kvinnor med barn.
Fru talman! Ja, jag tycker att det är rättvist, Ingrid Burman, att vi har det system vi har. Jag har egentligen inte något annat svar än det som jag har gett två gånger. Vi socialdemokrater anser att försörjningsstödet ska vara det yttersta skyddsnätet. När man beräknar det måste man ta hänsyn till familjens hela inkomst. Det är barnbidrag om det finns barn med i bilden, men det kan finnas andra stöd för andra grupper som också ska räknas med. Jag tycker att det är viktigt att man håller fast vid att systemet verkligen tar hänsyn till de inkomster som man kan ha från annat håll. Detta är väldigt viktigt för att upprätthålla respekten för systemet som ett yttersta skyddsnät. Om vi börjar föra in undantag av olika inkomstslag kommer snart hela systemet att ifrågasättas i första hand av dem vars inkomstslag inte räknas bort och i andra hand av den stora allmänheten. Det är jag alldeles övertygad om. Låt oss hålla systemet rent. Sedan gäller det uppdraget som Vänsterpartiet begär. Det går ju ut på att räkna ut hur det som vi socialdemokrater inte vill ha ungefär skulle kunna gå till. Därför säger vi också nej till förslaget på den punkten. Jag tycker att diskussionen om de ideella skadestånden är minst lika intressant eftersom den landar i samma ställningstagande. Vi försöker att hålla en rak linje här.

Fru talman! Hälsa och ohälsa är någonting som vi upplever individuellt. Därför finns det en spänning mellan den individuella hälsan och det vi kallar folkhälsa, som är ett mer kollektivt och abstrakt begrepp. Åtgärder som har som ändamål att förbättra folkhälsan som den uttrycks i statistiska mått behöver ju inte nödvändigtvis vara något positivt för den egna hälsan. Samtidigt finns det förvisso en önskan hos oss alla att man genom allmänna och enkla preventiva åtgärder skulle kunna förebygga ohälsa och sjukdom så vi slapp det lidande som dessa medför. Ibland medför denna längtan att orealistiskt stora förhoppningar knyts till det förebyggande arbetet. Entusiasmen kan väl ibland skymma den mer krassa verkligheten. Rosenröda förhoppningar och tro tar ju lätt överhanden över de mer realistiskt gråfärgade. Det är fortfarande väldigt mycket som vi inte vet om förebyggande insatser, t.ex. vilka som är effektiva och vilka som inte är det. Ett illustrativt exempel presenterades för cirka en månad sedan. Fru talman! Det har mycket länge varit en vetenskaplig sanning att mindre salt i kosten generellt skulle minska risken för högt blodtryck - en folksjukdom. Folkhälsan skulle alltså förbättras om vi minskade saltintaget. Nu visar nya metaanalyser av forskningsresultaten att så inte är fallet. Om man inte av speciella skäl har det svårt med saltomsättningen har saltintaget för den vanliga medborgaren ingen som helst betydelse för utvecklandet av blodtryckssjukdom. Det visar hur individuellt olika hälsoförutsättningarna är, hur oerhört försiktig man måste vara och hur synnerligen välbelagd en rekommendation på befolkningsnivå måste vara om inte folkhälsoupplysningen ska förlora sin legitimitet. Även vid väl underbyggda åtgärder är det en svår balansgång mellan försvarliga ingrepp i livsstil och personlig integritet för att främja hälsa och sådana åtgärder som för många är oacceptabla och med rätta kan ses som ett förmynderi. Detta speciellt då ingreppen inte säkert påverkar individens hälsa positivt utan endast, och i bästa fall, kommer till uttryck i statistiska befolkningsmått som den enskilde, med viss rätt, kanske inte upplever som så glädjande och upplyftande att det försvarar åtgärder som nedsätter hans livskvalitet, som ju faktiskt är något mer än hälsa. Fru talman! Låt mig ge ett exempel som belyser detta. Vi vet med stor säkerhet att ökad solning och sannolikt även solariesolning ökar risken för hudcancer, men vi kan inte säga vem som drabbas. Att minska solningen på befolkningsnivå skulle avsätta klara positiva spår i folkhälsostatistiken, men accepterar individer att man reglerar hur mycket de får sola? Förslag härom har av experter framförts till Nationella folkhälsokommittén och diskuterats i denna. Fru talman! Man kom i kommittén fram till att det inte skulle accepteras, eftersom solning skänker ett välbefinnande och höjer livskvaliteten för människor. Det uppskattas av de flesta och är för många i viss mån en livsstil. Man kan då inte göra mer än att ge information om klokt solande. Det är det enda rimliga, trots den starka vetenskapliga grunden vad gäller solningens effekter. Att då låta vetenskapligt svagt grundade förmodanden som att minskning av inkomstklyftor är bra för hälsan ligga till grund för nationella folkhälsomål är inte försvarbart. Det räcker inte att studier i några amerikanska delstater är förenliga med påståendet, inte ens när forskaren backar upp dem med studier på hierarkier bland babianer. Den politiska bockfoten tittar alltför tydligt fram. Det krävs bättre underlag för att folkhälsoråd ska ha någon legitimitet. Man måste åtminstone just i ett sådant här fall kunna förklara varför t.ex. kvinnor i Frankrike, där inkomstutjämningen är mycket mindre än i Sverige, har statistiskt sett bättre hälsa än sina svenska systrar. Påståenden om att orsakerna till skillnader i hälsa mellan olika grupper bäst löses genom utbyggnad av transfereringssystemen är också svagt underbyggda. Tron att dessa kan avhjälpa problem som kommer av en dåligt fungerande arbetsmarknad och en bristande social rörlighet är lite av självbedrägeri. Benägenheten att se bidragssystem som nycklar för att åtgärda hälsoproblem leder fel. Det finns forskare som menar att när väl skillnaderna i hälsa mellan socialklasser benas upp kvarstår som enda relevanta förklarande orsak skillnaderna i motionsvanor mellan grupperna. Jag säger inte att det är på det sättet. Jag menar bara att det återigen visar att försiktighet med slutsatser och rekommendationer är av nöden. Det finns enligt min mening minst lika goda skäl att anta att om människor i större utsträckning fick möjlighet att bestämma själva över sin vardag och sina pengar, fick verka på en mindre reglerad arbetsmarknad med större flexibilitet och möjligheter, slapp hamna i bidragsfällor, som vi ju nyligen har diskuterat, och inte var så politikerberoende, skulle den ekonomiska stressen minska och självkänslan växa, och därmed skulle man få ett hälsobefrämjande samhälle. Kunskaperna är inom de flesta områden otillräckliga om vilka förebyggande insatser som är effektiva och om vilka åtgärder i preventivt syfte som är möjliga och försvarbara att genomföra. Det behövs alltså mer forskning, vilket, fru talman, är vad jag har velat understryka. Den får inte nedprioriteras. Den som vill satsa på forskning på området kan ha svårt att få anslag då nyttan, som jag sagt, inte är alldeles uppenbar. Det finns därför en risk att forskning om förebyggande insatser nedprioriteras just för att sådan forskning kräver långsiktighet och stabilitet. Åtgärder föreslagna i hastigt mod på dåligt underlag eller på grund av att de är för dagen politiskt korrekta kan när man upplever att de inte stämmer försämra möjligheten till det långsiktiga seriösa kunskapsuppbyggandet. Det kommer in tvivel i bilden, och man vill inte satsa på det långsiktiga. Det är därför angeläget att man studerar vilka preventiva insatser som har effekt, som är lättast att genomföra samt också är förenliga med respekten för individen. Vi moderater har därför anslutit oss till den folkpartimotion som ligger till grund för reservation 5 om ökade kunskaper för ett målinriktat och effektivt folkhälsoarbete. Det är nämligen, fru talman, som jag har försökt belysa, ett etiskt dilemma att anslå resurser till friska för att förebygga högst eventuell sjukdom eller ohälsa, när de som redan är sjuka och lider får vänta i vårdköer på åtgärder. En offentlig verksamhet som inte kan leva upp till sina basala åtaganden riskerar snabbt att förlora sin legitimitet. Preventiva åtgärder måste alltså grundas på mycket starkt faktaunderlag för att vara försvarbara. Det är just genom att påpeka behovet av långsiktig forskning inom folkhälsoområdet som riksdagen bäst kan påverka, inte genom att gå in i enskilda folkhälsoproblem och ta ställning för eller mot mer eller mindre väl underbyggda åsikter och åtgärder. Fru talman! Låt mig slutligen få säga att hälsoutvecklingen i Sverige är positiv vid en internationell jämförelse. Medellivslängden är bland de längsta i världen. Dödsfall i arbetsolycksfall liksom självmord minskar kontinuerligt. Vi har ett skapligt grepp på den största enskilda hälsoriskfaktorn tobaksrökningen. Barnadödligheten är lägst i världen osv. Detta är något som vi ska vara glada och stolta över. Vi behöver inte måla upp situationen, som alltför ofta görs, i mörka färger, som om det gick alldeles utför med vår folkhälsa. Det är inte på det sättet. Det finns ändock gott om reella problem. Det är mycket gott om områden som måste utforskas mycket mer innan vi kan göra något inom folkhälsan. De måste attackeras med kunskapens vapen, utan att vi behöver måla i alltför mörka färger. Detta är ett område där vi fortfarande tillhör de mest framstående i världen.

Fru talman! I ett samhälle som tydligt uttalar ambitionen att vara ett välfärdssamhälle för alla måste ett mycket aktivt och brett folkhälsoarbete bedrivas och befinna sig i centrum för den politiska diskussionen. Vi har i Sverige jämförelsevis goda traditioner och erfarenheter av ett framsynt och brett folkhälsoarbete. Genom konkreta insatser som utbyggnad av mödra och barnhälsovården, skolhälsovården, arbetarskyddet och arbetsmiljösatsningar, genom en jämförelsevis socialt präglad bostadspolitik och en miljöpolitik med folkhälsoaspekter har viktiga bidrag givits till att Sverige kan uppvisa genomsnittligt goda resultat i folkhälsohänseende och ohälsotal som ligger relativt lågt. Jag vill dock understryka att dessa framgångar inte är beständiga, utan de kräver underhåll och vaksamhet. Det finns en rad bekymmersamma tendenser som kräver noggrann analys och åtgärder. Situationen ute i arbetslivet med ökade upplevelser av stress och det som brukar benämnas utbrändhet är mycket allvarliga tecken. Situationen på bostadsmarknaden, där trångboddhet och bostadsbrist åter kan börja konstateras, innebär också steg bakåt i utvecklingen som främst drabbar yngre människor och är en negativ samverkande folkhälsofaktor. Redan i dag finns det emellertid existerande skillnader vad avser ohälsotal som är oacceptabelt stora. Hälsotillståndet har en mycket ojämn fördelning, och jag menar att klassamhället tydligt slår igenom också på folkhälsoområdet. Det finns rapporter som pekar på att dessa skillnader i hälsoläget, bl.a. vad avser den psykiska hälsan, har ökat under 90-talet. Höga ohälsotal samvarierar mycket ofta med hög arbetslöshet, låg inkomst, låg utbildningsnivå, sämre boendevillkor och upplevelser av maktlöshet i livssituationen. Dessa skillnader är många gånger tydliga också på det lokala planet. I kommunerna, inte minst i storstäderna, är skillnaderna mycket stora mellan stadsdelarna vad avser såväl ohälsotal som genomsnittlig livslängd. I min hemstad Göteborg skiljer det t.ex. nästan tio år i genomsnittlig livslängd mellan männen i Älvsborg och i Bergsjön till Bergsjöns nackdel. Bland kvinnorna skiljer det 7 1⁄2 år. Det är självklart ett upprörande och orimligt förhållande. Skillnader i ohälsotalen är också groteskt stora. Kvinnor har längre livslängd men drabbas under åren mer av sjukdom, skador och ohälsa än män. Detta, menar Vänsterpartiet, sammanhänger ofta med mer utsatta positioner i arbetslivet med tunga och slitsamma arbetsuppgifter, ofta kombinerade med mindre inflytande och lägre lön än männen. Alla andra grupper beskriver en minskad dödlighet. Detta förhållande anser vi i Vänsterpartiet måste leda till åtgärder. Det är inte rimligt att kvinnor i denna grupp inte ska uppvisa samma minskande dödlighet som andra grupper. För Vänsterpartiet är det viktigt att politiskt motverka klasskillnader och könsskillnader på alla samhällsområden. Det gäller inte minst på folkhälsans område. 90-talet har medfört ökade sociala skillnader i Sverige. Vissa grupper har fått uppleva kraftiga försämringar av sina levnadsvillkor. Det är utomordentligt viktigt att söka bryta denna utveckling av ökade klyftor i landet, och på folkhälsans område måste krafttag tas för att minska skillnaderna. Folkhälsoinstitutet har en central roll att spela i detta arbete. Det måste klart framgå av dess direktiv att det är en förstarangsuppgift för institutet att arbetet bedrivs med detta som ett överordnat mål. Vänsterpartiet motsatte sig aktivt försöken med lördagsöppet med hänvisning till de folkhälsorisker vi kunde se med en ökad totalkonsumtion och med risker för en ökad misshandelsfrekvens. Den rapport vi fick häromdagen om statistiken vad avser en kraftigt ökad andel misshandelsärenden i försöksområdena utgör en mycket oroande signal. Det finns all anledning att mycket noggrant bevaka utvecklingen den närmaste tiden. Jag uppfattade i debatten ett löfte om att försöket skulle avbrytas om det klart framgick att konsekvensen blev en uppgång i misshandelsfall. Det löftet har jag tagit fasta på. När det gäller införselkvoterna har turerna varit många för att vi ska få behålla fortsatta undantag. Just nu, efter hårda förhandlingar, är budet att vi får behålla undantag till år 2003. I vilken utformning återstår att se. Sedan ska det vara EU:s enormt tilltagna kvoter som ska gälla. Detta sista bud ska vi uppenbarligen förväntas vara glada och tacksamma för. Vänsterpartiet har med debatten inför EU omröstningen i bevarat minne och med konsekvenserna av en med tiden alltmer raserad alkoholpolitik i tankarna svårt att uppelva någon entusiasm. Vänsterpartiet hävdar att rätten att föra en självständig restriktiv alkoholpolitik är och förblir en central folkhälsofråga. Tobaken är ett annat viktigt område där det gäller att värna folkhälsoarbetet. Ett område som belyses i betänkandet är problemen med skadliga ljudnivåer. Vänsterpartiet har i en reservation pekat på problemen kring musikkonserter både inomhus och utomhus där framför allt ungdomar utsätts för så höga ljudvolymer att riskerna för hörselskador i form av tinnitus och andra skador är mycket stora. Asvarsfrågorna måste förtydligas och riskgränser bör sättas. Det finns aktuella rapporter som pekar på en ökad frekvens av hörselskador hos ungdomar, och åtgärder på detta område brådskar. Självmordsprevention är ett angeläget område, och det gäller då inte minst bland barn och ungdomar. Under flera år har olika utredningar och rapporter berättat för oss om att alltfler ungdomar umgås med självmordstankar. Barn och ungdomspsykiatrin har länge larmat om ett kraftigt ökat tryck från ungdomar som uppvisar allvarlig psykisk ohälsa. Ett särskilt kritiskt moment för många ungdomar med allvarliga psykiska problem tycks vara övergången från barn och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Det är ofta förbundet med kriser av olika slag. Jag vill i sammmanhanget påminna om att det nu är två år sedan Barnpsykiatrikommittén lade fram sitt betänkande, och det är viktigt att ta fasta på de förslag som lades fram att kommittén. Transsexuella är en grupp människor som har att kämpa mot såväl stora fördomar som problem vad avser lagstiftning och social acceptans. Lagstiftningen tillåter inte att en gift person ansöker om könsbyte. Det finns exempel på långvariga äktenskap där makarna tvingas ta ut skilsmässa för att en av dem ska få den medicinska hjälp vederbörande har rätt till. Detta är, menar vi, inte ett rimligt förhållande, och det har vi markerat i en reservation där också en utredning föreslås som ska belysa de transsexuellas situation ur ett helhetsperspektiv. Fru talman!

Fru talman! Jag kan inte låta bli fälla en kommentar till Leif Carlsons inlägg. Jag tror att det är väldigt bra att vi har hastighetsbegränsningar på våra vägar även om jag äger en Ferrari. Fru talman! Forskning och beprövad erfarenhet visar alltmer hur människans hälsotillstånd relaterar till hennes psykiska välmående. Professor Sven Carlsson vid Psykologiska institutionen i Göteborg uttryckte det så här i Psykologtidningen: "Eftersom man inte kan dela upp ohälsa i somatiska orsaker för sig och psykologiska orsaker för sig, bör man inte göra det i vården heller." Detta stärker insikten om vikten av det förebyggande folkhälsoarbetet och synen på människan som en helhet. Hälsa för alla påtalas vikten av sociala relationer för människan. De är nödvändiga för att skapa hennes identitet och känsla av samhörighet med sin familj och sin kultur. De är också helt nödvändiga för hennes psykologiska utveckling. Sociala relationer är av största vikt för att en människa ska kunna känna tillit och trygghet. Sambandet mellan sociala relationer och deras betydelse för folkhälsan kan därmed bekräftas. De ickemateriella värdena måste få ett större utrymme i folkhälsoarbetet. Människors behov av gemenskap och trygghet kan inte ersättas utan måste tillfredsställas redan från födseln. Otrygghet grundad i barndomen följer ofta individen genom livet. Talet om att det är bättre att gråta i en Rolls Royce än i en Folkvagn är inte verklighetsförankrat utan byggt på klichéer om en människas behov för en god hälsa. Långsiktigheten i folkhälsoarbetet är en annan grundbult som måste befästas när man inser vilken tidsrymd som krävs för att nå resultat. Förändringar i tänkesätt och livsstilar som kan generera ohälsa kan sällan mätas från år till år. Satsningar på forskning på området är också en viktig förutsättning för ett reellt underbyggt folkhälsoarbete. På några håll i Sverige har det förebyggande arbetet värderats så högt att man i primärvården avsätter hela 40 % av budgeten till det förebyggande arbetet. De ekonomiska och hälsomässiga vinsterna på lång sikt har fått ett faktiskt genomslag i budgetarbetet. Nationella folkhälsokommittén tar i sitt delbetänkande också upp frågor om bl.a. ojämlikheter i hälsa, de bestående sociala olikheterna i hälsa, de psykiska och psykosomatiska besvären hos yngre kvinnor i arbeten med låga utbildningskrav, barn och barnfamiljers situation och stressrelaterad ohälsa. Det finns uppenbart mycket att arbeta med i det framtida arbetet för en bättre folkhälsa i Sverige. Hälsofrämjande forskning är en viktig del i det strategiska arbetet för en bättre hälsa. Jag kommer att begränsa mig till att lyfta fram några av de frågor som berörs i Kristdemokraternas folkhälsomotion. Ett växande problem är den tilltagande psykiska ohälsan, särskilt bland barn och ungdomar. Rotlöshet, ensamhet och utanförskap är faktorer som bidrar till detta. Avsaknad av sociala relationer med familj, släkt och vänner är andra. Ungdomars situation och behov måste belysas ur ett större och sammanhängande perspektiv i folkhälsoarbetet. Detsamma gäller invandrare. Alltfler undersökningar visar att stress håller på att bli ett folkhälsoproblem. Christina Doctare visar i sin bok om hjärnstress att detta kan drabba vem som helst. Hon pekar på det ökade tempo som genomsyrar vårt samhälle. Resultatet blir utbrändhet, depression, sämre kontroll över den egna livssituationen, minskad empati och kreativitet. De samhällsstrukturer som vi skapar måste vara i samklang med människan och hennes möjligheter att påverka sin egen situation. Den människa som under en längre tid utsätts för hög belastning med negativ stress riskerar att slås ut. De som hamnar i denna situation behöver oftast lång tid för att komma tillbaka till arbetet. Ibland är återgång omöjlig. Stressen kan inte enbart avgränsas till dem som arbetar mycket utan förekommer också bland arbetslösa vilka stressas av sin arbetslöshet och svåra ekonomiska situation. Föräldrarnas överbelastning får också konsekvenser för barnens välmående och hälsa. Så sent som i dag kom ännu ett larm om stress hos barn. Flexiblare arbetstider och ökade valmöjligheter för familjen är inslag som skulle medföra förbättringar för dessa grupper. En slutsats som kan dras är familjers behov av mer tid tillsammans och den hälsovinst detta innebär även för samhället. Migrän och annan svår huvudvärk är ett dolt funktionshinder som kan slå ut människor från arbete och social gemenskap. Man beräknar att ungefär en miljon människor i Sverige lider av dessa eller liknande åkommor med svår huvudvärk. Med tanke på hur många som lider av dessa åkommor borde detta ingå i det nationella folkhälsoprogrammet. Allergier och annan överkänslighet är ett annat ökande problem. Trots omfattande forskning har man ännu inte kunnat se något definitivt trendbrott. Det finns dock åtgärder som kan vidtas för att minska ökningen och för att lindra sjukdomsbilden hos dem som drabbats. Allergisaneringar, allergianpassade bostäder och byggmetoder är några. Allvaret i och omfattningen av problemet är så stora att rejäla satsningar på forskning, utbildning och information fordras för att vända trenden. Tobakens skadeverkningar är kända. 8 000 personer avlider årligen till följd av tobaksrelaterade sjukdomar. Dessvärre verkar inte tillströmningen av nya rökare minska - tvärtom. Arbetet med att minska bruket av tobak måste intensifieras och utvecklas på det lokala planet. Vi tror inte att det räcker enbart med att dela ut programblad för att komma till rätta med det. Samverkan med ideella krafter är också ett bra sätt. Offentliga lokaler måste göras rökfria. Passiv rökare ska ingen behöva bli på grund av att några har detta behov. Fru talman! Till sist vill jag beröra turerna kring den svenska alkoholpolitiken och de nu förväntade nya införselreglerna. Hur gärna vi än vill kan vi kristdemokrater inte beteckna senareläggningen av EU:s införselregler som en seger för folkhälsan och den svenska alkoholpolitiken. Det som vi nu ställs inför är ett mycket stort förebyggande och lindrande arbete vars syfte är att mildra konsekvenserna av en alkoholpolitik som allt färre experter världen över förespråkar. Våra sociala strukturer och dryckesmönster talar inte för, som vissa anför, en oförändrad konsumtion. Konsekvenserna av Sveriges anslutning till EU:s införselregler och vad detta medför av lägre alkoholskatt kommer att omintetgöra de nu effektiva styrinstrumenten tillgänglighet och prisreglering. De mål som Nationella folkhälsokommittén satt upp för att minska alkoholskador blir nu ännu svårare att uppnå. Folkhälsan har alltså förlorat. Oscar Wildes devis "Det bästa sättet att hantera en frestelse är att falla för den" passar bra in i sammanhanget. Vi kristdemokrater anser att det hade varit bättre om Sverige hållit fast vid sin alkoholpolitik och, om så verkligen varit nödvändigt, låtit frågan om hälsoperspektivet ställas mot den fria handeln för avgörande i EU. Folkhälsan kunde ändå inte ha förlorat mer än vad den nu har gjort. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 2, men vi står givetvis bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 3, men jag står självfallet bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Fru talman! Den medicinska utvecklingen under 1900-talet är enastående. Behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik har sammantaget gett imponerande hälsovinster. Men samtidigt finns andra utvecklingstendenser som oroar. Flera larmrapporter det senaste året visar att folkets välmående förändras snabbt. Inom vården märker vi att köerna och väntetiderna är orimligt långa. Den kraftiga ökningen av sjukförsäkringskostnaderna visar att stressen, dåliga arbetsmiljöer och känslan av vanmakt över den egna situationen ibland leder till utbrändhet och långa sjukskrivningar. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar osv. Svenska folket måste få må bättre. Därför är det bråttom med flera förändringar som kan bidra till en förbättrad livssituation för många människor. Folkhälsoarbetet bör genomsyra allt samhällsarbete och de politiska besluten grundas på principen om en hållbar hälsoutveckling och att människor ges möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Ekonomisk tillväxt innebär inte med automatik förbättrad social utveckling, om stora delar av befolkningen inte får del av de växande resurserna. Centerpartiet anser att nationalräkenskaperna bör inkludera positiva respektive negativa effekter på folkhälsan, dvs. ett hälsojusterat BNP-mått. Ett lyckat folkhälsoarbete kräver flera aktörer och ett sektorsöverskridande arbete. Alla beslutsnivåer måste vara beredda att göra insatser för att klarlägga riskfaktorer och för att förbättra miljön inom sitt ansvarsområde. Vi vill från Centerpartiet särskilt betona vikten av arbetet på den lokala nivån. Enskilda individer, föreningar, bostadsföretag, kommuner och landsting har alla möjlighet att påverka och förbättra den lokala miljön. Betydelsen av det lokala arbetet har vi utvecklat i vår motion. Centerpartiet anser även att det före viktiga beslut ska göras en omfattande analys av vad besluten kan få för betydelse för hälsoutvecklingen, motsvarande vad som redan i dag görs på miljöområdet. Metoder för hälsokonsekvensanalyser bör med andra ord utvecklas. Den nationella nivån har ansvar för att utveckla strategier för individprevention och mer befolkningsinriktat förebyggande arbete. Just nu arbetar Nationella folkhälsokommittén med att ta fram framåtsyftande mål för hälsoutvecklingen samt föreslå strategier för att nå dessa mål. Andra viktiga uppgifter för Folkhälsokommittén är att föreslå åtgärder för att minska hälsoklyftorna och redovisa förslag på hur målen kan förankras i olika beslutsprocesser och inte minst hur medborgarengagemanget kan stimuleras. Centerpartiet anser vidare att ett omfattande forskningsprogram bör initieras om den sociala gemenskapens betydelse för folkhälsan. Det behövs ny kunskap om social integration och om vilka mekanismer som påverkar människors levnadsvillkor. Tyvärr glöms kvinnoperspektivet i folkhälsoarbetet ofta bort. Detta är två viktiga områden på forskningsområdet som vi har utvecklat i vår motion och som vi också framför. För att klara forskningen kring hälsa och dess bestämningsfaktorer krävs dessutom tillgång till könsuppdelat statistiskt underlagsmaterial. Folkhälsa blev 1994 ett formellt samarbetsområde inom EU genom Maastrichtfördragets antagande. Amsterdamfördraget ger folkhälsofrågorna en ännu viktigare roll i EU:s framtida arbete. Inom EU har diskuterats ett eventuellt behov av ett hälsoobservatorium. Centerpartiet har välkomnat detta och av flera skäl framfört att Sverige borde vara ett lämpligt värdland för en EU-myndighet, och då gärna för folkhälsa. Jag vet att även socialministern arbetat för samma linje men fått ge sig för andra intressen i regeringen. Fru talman! I dag har Centerpartiet, på annan plats i detta hus, tillsammans med socialministern redovisat hur långt vi har kommit i arbetet med de 8 miljarder som ska tillskjutas till vården och omsorgen. Det är ett viktigt arbete, som nu kommit ganska långt. Primärvården, vård och omsorg om äldre, psykiatrin och ökad tillgänglighet och mångfald är prioriterade områden. Det handlar om att lösa akuta problem, men framför allt att starta processer. Utvecklingen framåt kommer att ställa krav på en tydligare hälsoinriktning för vården. I vår prioritering av just primärvården ligger utöver att säkra den långsiktiga personalförsörjningen av allmänläkare, sjuksköterskor m.fl. att möjliggöra för primärvården att utveckla sin preventiva kompetens och nyckelroll. Primärvårdens förmåga att nå alla, men göra det individuellt, är här av stor betydelse. Bra tillgänglighet och hög kompetens är en förutsättning för att primärvården ska lyckas. Självfallet är folkhälsoaspekterna mycket viktiga avseende äldre och även för gruppen psykiskt sjuka. Det får vi återkomma till i annat sammanhang. Fru talman!

Sällan har känslan varit tydligare att vi pratade för döva öron. Jag känner mig å Centerpartiets vägnar uppriktigt orolig för utvecklingen på alkoholområdet. Större införselkvoter leder med största sannolikhet till en större okontrollerad marknad i Sverige, som i sin tur tvingar fram sänkta alkoholskatter. En ökad tillgång leder till flera alkoholskador, med ökade folkhälsoklyftor som följd. Till på köpet ska det experimenteras med lördagsöppet och annat. Det känns, tycker jag, inte bra. Solidaritet måste visas med dem som lever nära den negativa sidan av alkoholen. Den sidan syns inte i brevskörden till EU-kommissionen, men den linjen företräder jag och Centerpartiet. Regeringen har nu dribblat bort den svenska linjen i alkoholpolitiken, och det tycker jag är tråkigt. Jag ser helt klart att det hade varit bättre att strida för att få en förlängning och helst ett permanent undantag när det gäller införselkvoterna och samtidigt, parallellt med det, göra insatser för att förbättra den svenska alkoholpolitiken och ta fram nya instrument som stärker den folkhälsoinriktade politiken. Fru talman! Det var Centerpartiets synpunkter när det gäller betänkandet Folkhälsofrågor m.m.
Fru talman! Jag ska inte ta upp någon alkoholpolitisk debatt, men eftersom det framförts synpunkter både av Kenneth Johansson och andra kan jag inte låta bli att kommentera detta. Här framför man just synpunkter så tvärsäkert på att alkohol påverkar folkhälsan på ett negativt sätt, men det är ett svagt underbyggt resonemang. Det är ingen tvekan om, och ingen har sagt att det är fel, att missbruk av alkohol påverkar folkhälsan negativt. Men det är snarare starkare belagt att de stora vinnarna alltid är måttlighetsdrickarna. De visar sig ha den bästa hälsan av alla. Jag kan be Kenneth Johansson att läsa senaste numret av Läkartidningen, som innehåller två artiklar just om hur ett måttlighetsbruk har mycket gynnsamma effekter på individens hälsa och att måttlighetsdrickarna, som jag sade, visar sig vara vinnare i alla lägen. Det visar att man inte kan föra detta resonemang och säga att det är svart och döden bara åt ett håll, i stället för att se på den andra sidan. Vi måste ha en aktiv modern alkoholpolitik - inte en förlegad. Vi måste ha en alkholpolitik som faktiskt bejakar både riskerna och farorna, som så riktigt poängteras här, och andra sidor om vi ska vara trovärdiga i befolkningens ögon. Det finns inte skäl och inte underlag för att uttala sig så kategoriskt om folkhälsoeffekter. Det är faktiskt så att det är problem för 10 % missbrukare. Resten av befolkningen har inte det problemet. Då är det de 10 procenten vi ska hjälpa till hälsosamt beteende.
Fru talman! När det gäller alkoholpolitiken kör moderaterna lite av ett eget race. Det gör att jag tycker att det är lite av en extremlinje. Det får moderaterna stå för. Jag respekterar och tar till mig synpunkter, men det är ett eget race. Övriga partier uppfattar jag ändå ställer upp bakom en princip som det allra mesta av forskningen stöder. Jag vet att Leif Carlson har några exempel på undantag, men det mesta av forskningen stöder tesen att man ökar konsumtionen och skadorna om man ökar tillgängligheten. Det är ganska självklart och naturligt att det är så. Om det är 10 % som har problem med att hantera alkoholen tycker jag att vi som tror oss klara att hantera alkoholen ska visa solidaritet med de 10 procenten, även om det kostar på att planera sina inköp så att man kan göra dem på vardagar i stället för på lördagar och även om det kostar på att i andra avseenden göra lite avkall på sin egen bekvämlighet. Det bör man göra just för att visa solidaritet med dem som inte klarar av hanteringen. Det är för mig en solidarisk handling som man ska ställa upp på. Man ska ställa upp på de medmänniskor som har det svårt och är utsatta i olika situationer.
Fru talman! Jag tycker att man ska koncentrera sig just på att som Kenneth Johansson säger hjälpa de 10 % som behöver det. Det gör man inte genom att föra en politik som gynnar illegal hantering och dygnetruntöppen handel till låga priser till såväl ungdom som missbrukare. Det gör den politik vi har nu. Den är alltså en stor del av det problem vi har. Vi måste skaffa oss en modern politik. Kenneth Johansson må uppfatta oss som extrema och ensamma. Det beror på vilket perspektiv man har. Det är riktigt av vi är ensamma om vi bara ser oss omkring här i landet, men vi ingår ju i en union. Jag tror att ni som förespråkar den linje som Kenneth Johansson förespråkar måste anses vara den mindre gruppen - mer extrem och mer avvikande än genomsnittet av Europas medborgare.
Fru talman! Det handlar ytterst om huruvida man tror på den svenska modellen. Jag tror på den svenska modellen - Centerpartiet står bakom det - att prispolitik och tillgänglighetsfrågor är viktiga för att se till att man har en så låg totalkonsumtion som möjligt. Det tycker inte jag är någonting som man ska skämmas för, utan det är tvärtom viktigt att vi ser till att begränsa tillgängligheten. Det gäller inte minst vissa grupper. Jag tänker speciellt på ungdomar. Ju längre vi kan skjuta upp alkoholdebuten bland våra ungdomar, desto bättre. Ju flera alkoholfria miljöer vi kan erbjuda, desto bättre. Här finns en rad olika insatser som samhället kan göra. Det jag konstaterar är att vi är på väg att dribbla bort den svenska linjen i alkoholpolitiken. Vi är på väg att missa de möjligheter att begränsa tillgängligheten som prispolitiken har inneburit. Jag påstår att det mesta av forskningen ger stöd för att man ökar konsumtionen och skadorna om man ökar tillgängligheten. Jag tycker att vi ska visa solidaritet med dem som har problem. Vi vet inte vilka av oss som har de problemen i morgon.
Fru talman! Folkhälsan har stadigt förbättrats under 1900-talet, om man mäter den i ökning av medellivslängd. Det beror på flera olika saker. Det handlar inte minst om tillgången till verksamma mediciner, vaccinationer, bättre bostäder och fullgod kost. Samtidigt ökar en del hälsoproblem, t.ex. allergier och rörelseorganens sjukdomar. Bullerskador är en realitet. Tobaks och alkoholrelaterade sjukdomar är ett stort problem. En framgångsrik folkhälsopolitik måste grunda sig på goda kunskaper om den pågående samhällsutvecklingen, om ohälsans orsaker och om vilka metoder som är framgångsrika. Hälso och sjukvården har ett givet ansvar för folkhälsoarbetet. Det är i hälsooch sjukvården som man möter patienter med olika hälsoproblem och har möjlighet att identifiera och därmed förebygga de bakomliggande orsakerna. Hälso och sjukvården har en viktig uppgift på individnivå, men den måste också kunna känna sitt samhällsansvar när det gäller att bidra med förmedling av kunskaper om hälsorisker till andra sektorer i samhället som också de kan spela en betydelsefull roll i folkhälsoarbetet. Naturliga samarbetspartner är kommunerna, eftersom de har ett ansvar för skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten etc. Andra viktiga samarbetspartner är de ideella organisationerna. Stat, landsting och kommun måste ta vara på organisationernas engagemang och bidra till att de kan utföra sitt viktiga arbete. Socialtjänsten kan också hjälpa till med att bryta onda cirklar som beror på sociala omständigheter, men socialtjänstens kunskap om att fånga upp, förstå och se tidiga varningssignaler behöver utvecklas. Apoteken spelar också en viktig roll i folkhälsoarbetet genom att ge information till kunder som inte behöver söka hälso och sjukvården. Oavsett vilken ställning apoteken kommer att få i framtiden anser Folkpartiet liberalerna att det är viktigt att även de spelar en aktiv roll inom folkhälsoarbetet. Fru talman! Att förebygga ohälsa är mer humant och billigare än att reparera i efterhand. Det behövs därför kunskap för ett målinriktat och effektivt folkhälsoarbete. Det finns områden där det har visat sig att förebyggande arbete lönar sig. Exempel på det är skadeprevention och åtgärder mot tobaksbruk. För andra områden, som primärprevention av hjärtkärlsjukdomar och cancer, behövs mer forskning för att man ska kunna utröna vilka metoder som är mest kostnadseffektiva. Därför är det mycket viktigt att forskningen rörande vilka förebyggande insatser som är mest effektiva utifrån en mänsklig och hälsoekonomisk utgångspunkt prioriteras och stimuleras. Ett annat forskningsfält som måste stimuleras är forskning kring hur kunskap om livsstilars betydelse för folkhälsan kan förmedlas. Folkpartiet anser att Folkhälsoinstitutets roll är att till stöd för folkhälsoarbetet göra systematiska kunskapsöversikter på basen av den vetenskapliga forskningen. Folkhälsoinstitutet bör också initiera och stödja forskning av strategisk betydelse för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Man bör också systematiskt utvärdera olika arbetssätt för att förebygga olika hälsoproblem. Utskottets majoritet är inte avvisande till forskning inom folkhälsoområdet utan anser att den har en stor betydelse. Det är bra, men vi vill från Folkpartiets sida ändå genom vår reservation lyfta fram våra förslag när det gäller inriktningen på forskningen och vikten av den. Fru talman! Problemet med höga ljudnivåer uppmärksammas alltmer. Det är oroande att så många unga människor får tillfälliga eller bestående hörselskador. Ungefär var tionde person i Sverige lider i dag av en hörselskada. Att höra illa och behöva hörapparat innebär inte sällan också ett socialt problem. Det är därför väsentligt att bullerstörningarna i samhället minskas, så att ljudnivåerna sänks och färre människor utsätts för buller. Folkhälsoinstitutet bör därför enligt Folkpartiets mening få i uppdrag att utveckla ett åtgärdsprogram mot bullerstörningar i samarbete med berörda samhällssektorer som skolan, Trafiksäkerhetsverket m.fl. Vi är medvetna om att det pågår arbete kring skadliga ljudnivåer, och utskottsmajoriteten delar också den oro som vi har uttryckt. Men den handlingsplan som riksdagen antog 1994, och som man hänvisar till, har dock inte visat sig speciellt verkningsfull, eftersom hörselskadorna ökar år från år. Därför finns det all anledning, trots olika utredningars pågående arbete med bullerfrågan ur ett folkhälsoperspektiv, att ta fram det här. Det gäller att snabbt förhindra att ännu fler ungdomar drabbas av ett livslångt handikapp. Problemet med att ungdomar riskerar att få hörselskador togs för övrigt upp i förra veckans nummer av Läkartidningen. I en artikel framfördes bl.a. krav på att ett gränsvärde för ljudnivån ska fastställas i lagstiftning. Det gäller musikkonserter där det ofta är väldigt höga ljudnivåer. Fru talman! I en undersökning omfattande nära 400 elever, hälften pojkar och hälften flickor, visade det sig att drygt en tredjedel hade haft självmordstankar. 6 % har gjort självmordsförsök. Intervjuerna visade att eleverna sällan hade talat med sina föräldrar om problemen. I första hand hade de vänt sig till kamrater eller andra vuxna. Som en röd tråd genom svaren gick att ungdomarna önskar att vuxenvärlden ska bry sig, prata med dem, ha tid för dem. Bristande kontinuitet i den psykiatriska vården kan också vara en självmordsrisk för unga. En undersökning av den psykiatriska slutenvården för 34 unga människor som senare tog sitt liv visar att kontinuiteten inom den barn och ungdomspsykiatriska vården är god men att den brister inom vuxenpsykiatrin och att detta har haft betydelse för att de här ungdomarna har tagit sina liv. Hälften av dem som tog sina liv gjorde det i anslutning till sin vård inom vuxenpsykiatrin, på vårdavdelningen, vid förflyttning mellan vårdavdelningar eller inom ett dygn efter utskrivningen. Folkpartiet anser att dessa brister måste uppmärksammas och åtgärdas. Utskottets reaktion är att den vidhåller sin tidigare bedömning om att det självmordspreventiva arbetet tydligen fungerar, eftersom antalet självmord nu minskar och hänvisar till Nationella folkhälsokommitténs arbete i stället för att uppmärksamma de problem som är kända. Fru talman! I en flerpartimotion lyfts de transsexuellas problem fram. De organiserar sig sedan några år i Riksförbundet för transsexuella, som är en fristående sammanslutning utan koppling till t.ex. RFSL eller RFSU. Det finns också andra organisationer som de transsexuella tillhör. Hitintills har Riksförbundet för transsexuella inte fått någon form av offentligt stöd för sin verksamhet, trots att den är av stor betydelse för de transsexuella som genom sin förening kan få stöd, information och kontakt med andra i samma situation. Vi stöder yrkandet i flerpartimotionen om att det bör undersökas på vilket sätt staten kan ge ekonomiskt stöd åt transsexuellas organisationer. Vi stöder också förslaget om att det behövs en utredning som ur ett helhetsperspektiv belyser transsexuellas situation i det svenska samhället. Fru talman! Jag står bakom samtliga mina reservationer men yrkar endast bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Det finns några frågor som jag ser som speciellt viktiga när det gäller folkhälsan. Först och främst är rökningen en av de stora orsakerna till ohälsa. Visserligen kommer våra motioner om tobak att debatteras vid ett senare tillfälle, men jag vill ändå i det här sammanhanget säga att jag anser att det är dags att ta krafttag för att minska rökningen och framför allt göra insatser för att så få som möjligt ska börja röka. Vi satsar alldeles för lite på det här området med tanke på tobakens betydelse när det gäller ohälsan. Vi måste på ett mycket bättre sätt backa upp alla dem som jobbar för en minskning av rökningen. Det är inte nog med att det är viktigt för folkhälsan och för den enskilde. Det är också en god affär för hälso och sjukvården. Fru talman! Jag vill också säga några ord om alkoholen under det här avsnittet. För oss i Miljöpartiet är det viktigt att tillgängligheten när det gäller alkohol inte ökar. Vi gick därför emot försöket med lördagsöppet. Vi såg det här som en folkhälsofråga. Jag hoppas verkligen att det inte är så som det skrivs i medierna nu i dagarna, nämligen att man redan börjar märka att kvinnomisshandeln ökar i de områden där lördagsöppet har införts. Om det visar sig vara på det sättet måste försöket med lördagsöppet snarast avbrytas, eftersom vi inte kan experimentera med människors hälsa och säkerhet. När det gäller införselkvoterna är vi ju noga med att framhålla just folkhälsan. En annan stor fråga när det gäller folkhälsan är allergipreventionen, dvs. att förebygga så att befolkningen inte drabbas av olika allergier. Allergier är en varningssignal. De är ett växande folkhälsoproblem i hela industrivärlden. Denna varningssignal borde väga tungt när vi planerar vårt samhälle och bestämmer reglerna för kemikalieanvändningen och för vilka tillsatser som får finnas i våra livsmedel. Samhället borde använda sig av försiktighetsprincipen i större utsträckning än i dag, när i stället billighetsprincipen verkar vara ledstjärnan. De senaste decenniernas ökningstakt för allergier är mer än oroväckande. Att det är våra barn som många gånger först blir drabbade borde faktiskt få oss att vakna. Vi vet att det är faktorer i vår omgivande miljö som orsakar ökningen. Förändringar i livsmiljön har skett i en rasande takt. En viktig faktor i sammanhanget är sannolikt det fenomen vi brukar kalla kemikaliesamhället. Till detta kan även räknas den dåliga luftkvalitet vi får både inomhus och utomhus till följd av biltrafik, industriutsläpp, olämpliga byggmaterial, felaktig ventilation och dålig städning. I mötet med alltfler allergiframkallande ämnen är det människor med ärftlig benägenhet för allergi eller annan s.k. överkänslighet som drabbas först. Allergisjukdomarna innebär stora lidanden och sänkt livskvalitet. De samhällsekonomiska kostnaderna är också betydande. Dessa har år 1993 beräknats till ca 6 miljarder kronor, varav medicin och sjukvård tillsammans står för ca 2 miljarder. Det riktigt allvarliga med allergierna är ökningstakten. 40 % av 11-åringarna och ca 50 % av 20 åringarna lider i dag av någon form av allergi. Om ökningstakten fortsätter som hittills kommer snart vartannat skolbarn att ha någon form av allergi. Hur kommer inte det att påverka folkhälsan, och hur kommer inte det att påverka vård och läkemedelskostnaderna? Födoämnesallergierna är också ett område där vi behöver öka vår kunskap. Likaså finns behov av forskning när det gäller livsmedelstillsatser. Ett stort problem är också starkt luktande rakvatten och andra parfymer samt tobaksrök, lukter som genom tanklöshet vid flera tillfällen skapar och utlöser många allergiska reaktioner. Det finns redan i dag tillräckligt med kunskap som måste omsättas i politiska beslut när det gäller allergisanering av inomhusmiljöer, behovet av frisk luft och rena livsmedel. Framför allt för våra barns skull måste saneringsåtgärderna för att förhindra allergier slutföras i skolor, på daghem och i våra bostäder. Det är viktigt att riksdagen agerar kraftfullt och ser till att det upprättas långsiktiga program för allergisanering och luftvård. Innehållsdeklarationer på livsmedel och kemikalier måste förbättras. Där måste vi vara föregångare i stället för att anpassa oss. Det är naturligtvis också angeläget att förebygga så att de små barnen inte utvecklar allergier. Mödra och barnhälsovårdens personal bör här få en utökad roll. Utbildning när det gäller möjligheter till allergiprevention och metoder för att få föräldrar att sluta röka är viktiga. Vi måste också skapa bra boendemiljöer och handla livsmedel och andra produkter som är så bra som möjligt i allergihänseende. Det är angeläget att redan etablerade nätverk tas till vara i kommuner, landsting, myndigheter och näringsliv för att skapa ett samhälle som kan motverka allergierna. Fru talman! Det behövs ett långsiktigt program för att minska allergierna. Jag yrkar bifall till reservation 13, som handlar just om allergiprevention.

Herr talman! Bästa åhörare på läktaren! Ewa Larsson har frågat statsrådet Laila Freivalds om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa rasistiska övergrepp och hets mot samer i Sverige. Bakgrunden är, som Ewa Larsson uttrycker det, "de alltmer uppenbara rasistiska tendenserna mot samer", t.ex. dekalen "Rädda vargen - skjut en same". Den problembild som anges i interpellationen är sådan att jag bör svara på den. Jag vill i detta sammanhang även påminna om det frågesvar som justitieministern gav Ewa Larsson i november 1999. Frågan gällde vilka åtgärder som justitieministern avsåg att vidta för att lagen om hets mot folkgrupp även ska omfatta hets mot samerna. I sin interpellation påpekar Ewa Larsson helt riktigt att regeringen i propositionen Nationella minoriteter i Sverige föreslagit att riksdagen godkänner att Sverige ratificerar ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och stadgan om landsdels och minoritetsspråk. Efter det att propositionen bifallits av riksdagen den 2 december 1999 kunde Sverige ratificera de båda konventionerna den 9 februari i år. Eftersom samerna är en av de nationella minoriteterna i vårt land har regeringen ett ansvar att vidta åtgärder mot diskriminering av denna grupp. Det bör dock tilläggas att det inte är genom ratificering av ramkonventionen m.m. som regeringen ansvarar för att rasism och hets mot samerna inte får förekomma i Sverige i dag. Detta skydd har funnits sedan lång tid tillbaka, och regeringen har gjort bedömningen att gällande lagstiftning uppfyller de krav som ställs i ramkonventionen vad gäller skydd mot diskriminering av nationella minoriteter.

I de senare fallen är preskriptionstiden betydligt kortare. Samer har bedömts vara en grupp av sådana personer som skyddas av bestämmelserna hets mot folkgrupp. Beträffande den händelse som Ewa Larsson refererar till hade preskriptionstiden gått ut. Preskriberade brott kan naturligtvis inte åtalas. För närvarande pågår dock en översyn av bl.a. preskriptionstiden för tryckfrihetsbrott. En parlamentariskt sammansatt kommitté ska analysera och ta ställning till om de preskriptionstider som gäller för tryckfrihets respektive yttrandefrihetsbrott bör förlängas. Hot och andra övergrepp mot samer är straffbara på samma sätt som om de begås mot andra brottsoffer. Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska enligt gällande lagstiftning motivet till brottet alltid vägas in. Det ska betraktas som en försvårande omständighet om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet . Som framgår av min redogörelse finns det ett tämligen omfattande regelverk vad gäller skydd mot diskriminering och brott riktade mot personer med anspelning på etniskt ursprung. Jag är lika upprörd som Ewa Larsson över den synnerligen osmakliga dekalen. Tonen mellan samer och icke samer i framför allt Norrlands inland har skärpts. Det handlar om ökade spänningar som har sin bakgrund i jakten, fisket, marken och andra naturresurser. De bottnar i kampen och viljan att kunna leva och försörja sig i sin hembygd. Dessa ökade spänningar kan inte angripas lagstiftningsvägen. Här krävs andra insatser. Jag har för avsikt att inleda ett arbete som bl.a. syftar till att minska konflikter och spänningar mellan samer och icke samer. Detta har jag också redovisat i ett tidigare frågesvar till Ewa Larsson i januari i år.
Herr talman! Tack för svaret på interpellationen. Välkomna kära åhörare! Det är nu ganska precis ett år sedan dekalen "Rädda en varg - skjut en same" blev åtalad. Svaret på frågan som jag ställde till justitieministern när det blev klart att åtalat lades ned var att justitieministern kände till att ärendet skulle bli överprövat. Ärendet blev sedermera överprövat. Sedan lades målet ned därför att preskriptionstiden hade gått ut. Det är mycket otillfredsställande att vi funderar på vilken typ av lagstiftning som ska gälla för ett åtal. Det första flagranta misstaget vara att ärendet lades ned. Det tyder på att någonting inte står riktigt rätt till med vår lagstiftning, eller kanske snarare tolkningen av lagstiftningen. Vad vet jag? Jag är lekman på lagstiftningens område. Jag är bara en enkel samhällsvetare. Men jag kan se att tendensen i samhället är oroande. I svaret på interpellationen säger jordbruksministern att man ska se över lagstiftningen. Jag tycker att det är väldigt bra och inte en minut för sent. Jag hoppas att det snart blir ett resultat. Annars kan man ju trycka upp vilka dekaler som helst och lägga dem i byrålådan för att sedan sätta upp dem ett år efteråt - och allt är lagligt. Så är ju inte lagstiftningen tänkt, menar jag. Sedan säger jordbruksministern också att det krävs andra insatser för att komma åt den alltmer ökade rasismen när det gäller just samer. Uttrycken för den här rasismen kan vara svåra att förstå här nere i Stockholm. Men ju högre upp i landet vi kommer, desto mer skärps tonen. För något år sedan var jag själv ute med kvinnliga jägare norr om Östersund. På nattkröken kom det fram synpunkter och ord som jag inte trodde var möjliga. Det fanns inte utrymme för någon diskussion utan bara för frågor från min sida om var allt detta härstammar ifrån. Då kommer jag till nästa punkt, nämligen vår bristande historiska kunskap om vår ursprungsbefolkning. Varken mina barn, jag eller mina föräldrar har fått någon riktig utbildning. Här krävs en nationell insats, en nationell folkbildning och ett nationellt samarbete. Varför ska detta ta så lång tid? Beror det på frågans komplexitet? Herr talman! I går kväll hade jag tillfälle att äta middag med chefen för Arbetets museum som berättade att man är på gång att genomföra en stor informationskampanj på tio olika museer i Sverige samtidigt om integrationen i Sverige och om invandrades betydelse. Man startar med den politiska invandringen av greker eftersom det blir svårt när man går längre tillbaka. Inte ens mina förfäder vallonerna fick vara med. Och går man ännu längre tillbaka och tittar på jordbrukarnas invandring och börjar tolka vad vår kristna religion har haft för betydelse för det som faktiskt pågår och de stämningar som finns i dag, blir det väldigt svårt. Är det just svårigheten i den här frågan som gör att vi inte kommer i gång med en nationell utbildningskampanj? Det handlar alltså om skolan, utbildningsutskottet, kulturutskottet, justitieutskottet och konstitutionsutskottet. Vi måste kanske ändra våra presstödsregler när det gäller vår ursprungsbefolkning. Är det just den här komplexiteten som gör att vi aldrig kommer i gång?
Herr talman! Frågan är inte om det ska tillsättas en utredning om en översyn av preskriptionstiderna - den finns redan. Den är parlamentariskt sammansatt. Där finns olika intressen och partier representerade. Vi får hoppas att det leder fram till att det blir en bättre ordning än den som vi har upplevt. Sedan gäller det frågan i dess lite vidare perspektiv. Jag tycker kanske att det är väl så viktigt att ta upp. Jag har inget bra svar på Ewa Larssons fråga varför det tar så lång tid. Arbetets museum tar nu initiativ till en landsomfattande kampanj för invandring och integration. Det tycker jag är mycket bra. Det är en annan del av de problem vi har i Sverige. Men varför gör inte något museum detta när det gäller samerna? Jag känner inte sanningen. Jag kan bara tolka den så att vi genom historien inte har sett samerna som vår ursprungsbefolkning. Vi har inte lärt om dem. Vi har lärt våra barn i skolan om andra befolkningar, om indianer, inuiter och andra befolkningsgrupper. Men samerna har på något vis varit en parentes i vår historia. Nu är det dags att lyfta fram och synliggöra att också Sverige, Norge, Finland och Ryssland har en ursprungsbefolkning. Det försöker jag göra, men det är ju inte bara jag som har ansvaret. Sametinget har t.ex. också ett informationsansvar. Vi vet att det finns problem där. De kan kanske inte ta det ansvaret fullt ut just nu, men de kommer säkert att kunna göra det längre fram. Jag aviserade redan i budgetpropositionen för det här året att detta kommer. Vi håller just nu på att se efter hur en sådan informationssatsning, - kampanj eller vad vi nu ska kalla den kan finansieras. Jag menar att den är nödvändig. Den bör rikta sig både till allmänheten och till våra skolor. De konflikter som nu har accentuerats, inte minst på grund av den debatt som har uppstått i ILO-konventionens spår, gör att vi måste reda ut begreppen. Vi måste klara ut vad samerna är, deras historia och möjligen också deras rättigheter nu och framöver. Vi arbetar på det viset på mitt departement med den här frågan.
Herr talman! Vi i Miljöpartiet är gärna med och hjälper till att arbeta med den här frågan. Ett sätt är att föra den här interpellationsdebatten i dag, men det finns många andra sätt. Vi vill verkligen dra vårt strå till stacken. Vi tycker att detta är utomordentligt allvarligt. Vi ser problemen. Trolldomsprocesser, myter, helande och modern samisk identitet är ett alldeles utmärkt litet häfte som Ursprungsbefolkningsdelegationen har gett ut. Här finns många gamla myter, och här finns också vår samhälleliga skuld. På s. 85 kan man t.ex. läsa om den historiska orsaken till det samiska kollektivets splittring. Det står att den svenska staten i sin lagstiftning har splittrat samerna i renskötande samer och icke renskötande samer. Det har ända sedan 1886 funnits en lagstiftning för renskötande samer, medan andra samer har lämnats utanför. Vi måste också öppet erkänna vår skuld till att det ser ut som det gör i dag. Det är helt enkelt vårt fel. Vi lät de jordbrukare som invandrade till norra Sverige ta över marken eftersom de brukade jorden. Den som inte brukade jorden och hade en annan kulturell och religiös syn på ägande av mark ansågs icke värdig att vara kvar. Den skulden måste vi också göra upp med. När det gäller Museisverige och varför man inte kan hantera den här frågan, varför inga initiativ kommer, kan jag säga att norra Museisverige väntar. De väntar på att regeringen ska ta initiativ. De klarar inte heller ut det här själva. Anledningen till det är att man inte vet var man ska sätta den historiska gränsen när det gäller frågan om hur man ska lägga upp en kunskapspåbyggnad, en informationskampanj. Ska gränsen sättas vid 1600 talet eller ska man gå längre tillbaka? Det finns en längtan att sätta den så nära vår egen tid som möjligt, för då blir allting mycket enklare. Den här frågan är inte enkel. Därför kan vi inte jobba på det sättet, och därför behöver norra Museisverige, länsmuseerna, stöd och hjälp för att lägga upp en kunskapsuppbyggnad och ett samarbete. Jag tycker inte om när man skyller på Sametinget. Miljöpartiet har nyss fått en motion om ett samiskt centrum här i Stockholm avslagen i kulturutskottet med hänvisning till att det är något som Sametinget ska ta hand om. Men andra informationscentrum tar vi nationellt ansvar för. När det gäller t.ex. Svenska Institutet, som står för information om svensk litteratur utomlands, tar vi ett nationellt ansvar. Men så fort det kommer till samernas rättigheter ska de själva ta ansvar till en ännu blygsam ekonomisk penning, om man jämför med vad t.ex. Norge ger till sin ursprungsbefolkning. Där har vi mycket att hämta in. Jag trodde att pengar fanns avsatta i minoritetsbetänkandet för en nationell informationskampanj. Jag trodde inte att pengarna var problemet. När det gäller vår kunskap om t.ex. indianer fick vi ju se en massa filmer när vi växte upp, eller hur? Vi hade också serietidningar om indianer. Då måste man fundera över om man ska ha ett särskilt, öronmärkt filmstöd för samisk filmproduktion. Nej, har regeringen sagt. Åse Kleveland sade på filmfestivalen i Göteborg att samerna får konkurrera på precis samma villkor som alla andra. Men de har ju inte samma villkor - alltså är det inte en rättvis konkurrens.
Herr talman! Man kan ju alltid diskutera hur mycket en regering och en riksdag ska styra, t.ex. när det gäller frågan om var vi ska börja historien. Att säga att man börjar så nära som möjligt är att göra det lätt för sig, för där vet vi ju vad som har hänt. Det är betydligt svårare om vi ska gå tillbaka, eftersom de stora problemen med att veta hur det var och hur det började finns där. Jag är inte säker på att vi ska sätta upp någon nationell tidsgräns för när samernas historia ska börja berättas. När det gäller informationssatsningen har vi gjort en förstudie, så vi har en ram. Men pengar är alltid ett problem. Det borde Ewa Larsson, som numera ingår i regeringsunderlaget och i dagarna förhandlar om dessa slantar, veta. De är alltid ett problem, och det ska alltid prioriteras mellan olika saker. Ewa Larsson nämnde också Urbefolkningsdelegationen. Det är ett exempel på att vi ändå har tagit vissa om än små steg framåt i de här frågorna, i synliggörandet av denna ursprungsbefolkning. Urbefolkningsdelegationen ska arbeta i tio år, från 1994 till 2004. Då är det nämligen FN:s urbefolkningsdecennium. Delegationen ska synliggöra detta ännu mer. Men man ska också se hur vi kan arbeta i svenska men framför allt i internationella organ med de här frågorna. Sedan pratade Ewa Larsson om vår skuld. Jag tycker nog att regeringen har uttryckt sig väl därvidlag. Min företrädare, Annika Åhnberg, gav ju också samerna som folkgrupp en offentlig ursäkt. Men jag menar att det inte räcker. Det är bra att det är gjort , men vi måste nu också ge ursäkten ett materiellt innehåll. Ord är mycket viktiga, men de måste oftast kombineras med ett innehåll. Och det är det jag vill göra. Jag skyller inte på Sametinget, absolut inte. Jag vet hur svårt det är med demokrati. I Sametinget är man nybörjare på den typ av demokrati som vi anser vara den man ska tillämpa. Det gör att vi måste ge Sametinget tid på sig att växa in i sin nya roll. Jag har sagt att under resans gång ska man få allt det stöd man kan få från mig som ansvarig minister och från andra. När vi ser att det går bra ska vi också lägga över mer ansvar på Sametinget. Men vi ska också komma ihåg att den konstruktion som den tidigare borgerliga regeringen gjorde när man skapade Sametinget är en hybrid. Sametinget är en kombination av myndighet och folkvalt organ, och det är en kombination som inte till alla delar är lycklig. Vi får se hur vi kan åtgärda det. Jag har bl.a. aviserat att vi ska titta på det här lite mer på djupet. Sedan vill jag också påminna om att det numera finns ett nyinrättat samecentrum i Östersund som jag själv har invigt och som jag hoppas mycket på. Det är tillkommet med mycket offentliga medel. Det finns också ett väldigt fint museum i Jokkmokk, Ájtte, som ju speglar samernas historia. Men jag menar att det inte räcker. Till Jokkmokk åker inte alla människor, kanske särskilt inte de som skulle behöva den nya kunskapen.
Herr talman! Nej, det räcker inte. Jag är också glad över det samecentrum som finns i Östersund. Miljöpartiet var faktiskt där ett par veckor före jordbruksministern. När det gäller Ájtte återstår mycket. Det återstår bl.a. att ge museet en del av den samiska historien, nämligen deras trummor som är långsiktigt utlånade från Nordiska museet. Det är ju en kortsiktig lösning. Vi hoppas på en långsiktig lösning, på att man ska få ha sina egna heliga föremål. Jag tycker att det vittnar om en bristande kunskap om vad ett heligt föremål betyder, för annars skulle det här inte vara ett problem i dag. Så till frågan om hur mycket regeringen ska styra. I dag känner jag mig som ett språkrör för samerna i Sverige. De har ju ingen egen möjlighet att göra sin röst hörd här i kammaren eftersom de inte har någon egen representation. I Nordiska rådet har de inte heller någon egen röst. Här skulle vi i Sverige redan i morgon kunna avsätta några av våra egna platser i Nordiska rådet till vår egen ursprungsbefolkning. Det här är vårt eget ansvar, och det är lätt att lösa om viljan finns. Det behövs ingen parlamentarisk dragning av det. Men i den situation som finns i dag blir regeringens ansvar extra stort eftersom man saknar en egen röst. Jag skulle återigen vilja ta upp allvaret i frågan. När samer i Kiruna i dag inte vågar gå ut på stan en lördagskväll i sin egen folkdräkt, då är det hemskt. Då är det verkligen nattsvart. Jag ser att situationen trappas upp. Allting går ju bra så länge ingen kräver något. Men så fort man kräver något ligger det en krutdurk där under, och den är mycket explosiv och farlig. Därför måste vi verkligen se till att åtgärda frågan och se till att vi kommer i gång med arbetet nu.
Herr talman! Arbetet är i gång. Vi har en rennäringspolitisk kommitté som har ungefär ett år till på sig att redovisa ett mycket stort arbete. Det är ett arbete som rör, skulle jag vilja säga, nästan alla delar av den här politiken. Jag gav också för ett litet tag sedan ett uppdrag till länsstyrelserna i de norra delarna av landet. De ska senast den 2 maj år 2000 redovisa hur de arbetar med att minimera konflikterna mellan rennäring och andra markanvändare i renskötselområdet. Detta är naturligtvis föranlett av de konflikter som finns. I går och i förrgår var det också en förhandling i Härjedalen. Den är inte så känd, men det var en förhandling mellan samer och markägare för att se om man i det område där de värsta konflikterna finns möjligen kan komma överens. Jag har också utlovat att det kommer en skrivelse till riksdagen. Den kommer efter sommaren, i början på hösten. I den beskriver vi hur vi har arbetat med de här frågorna, var vi är i dag. Där ges också några tankar inför framtiden - detta i avvaktan på det som alla väntar på, men som inte kan komma än, nämligen ett ställningstagande till ILO.

Herr talman! Rigmor Stenmark har frågat vad jag är beredd att vidta för åtgärder som underlättar för människor att skapa sig en yrkesverksamhet i skärgården. Interpellationen är bl.a. ställd mot bakgrund av att en ung man inte beviljats yrkesfiskelicens för att kunna ta över sin fars fiskeriverksamhet. Inledningsvis vill jag understryka vikten av att främja en levande landsbygd, och däri ingår naturligtvis även en levande skärgård. Befolkningen ska kunna finna sysselsättning i sina hemregioner, och bevarandet av de traditionella näringarna är en av grundstenarna i detta. Åtgärder för en levande landsbygd medverkar till ett hållbart samhälle och bidrar därmed till en uthållig tillväxt i hela Sverige. Samtidigt är ett nyttjande av våra naturresurser på ett hållbart sätt en förutsättning för vår överlevnad. Om Sverige ska ha ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske som en viktig del i skärgårdens utveckling och ett hav i balans, måste havet i högre grad ses som ett ekosystem och inte enbart beaktas utifrån enskilda kommersiellt viktiga arter. Vården av de biologiska havsresurserna som en helhet är ett måste för att bibehålla en långsiktig produktion. Det är bl.a. dessa hänsyn som måste tas vid bedömningen av en ansökan om yrkesfiskelicens. Det biologiska utrymmet måste avgöra om ökad kapacitet inom det svenska yrkesfisket kan medges eller inte. Jag kan inte kommentera det enskilda ärende som Rigmor Stenmark hänvisar till. Allmänt kan dock sägas att det av 30 § fiskelagen framgår att yrkesfiskelicens kan beviljas den för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse. För att fisket ska anses vara av väsentlig betydelse för försörjningen bör i normalfallet intäkten av fisket inte understiga netto ett halvt och brutto två basbelopp, vilket för närvarande motsvarar 18 300 kr och 73 200 kr per år. Fiskelagen säger vidare att när frågan om licens prövas första gången, dvs. vid nyetablering, ska tillgången på fisk beaktas. En yrkesfiskelicens innebär inte några begränsningar av fiskeinriktning eller tilllåtna områden. Med giltig licens kan fiskaren själv bestämma inriktningen av sitt fiske och i vilket område detta ska bedrivas. Med hänsyn till denna flexibilitet måste, som jag tidigare nämnt, den allmänna tillgången på fisk beaktas utifrån ett nationellt perspektiv, inte enbart regionalt eller lokalt. För påbörjande av yrkesverksamhet inom fisket finns det möjligheter att tillsammans med en innehavare av yrkesfiskelicens bedriva fiske. Lagen föreskriver att det endast krävs en licensierad yrkesfiskare per fartyg. På så vis kan en yngre generation successivt skolas in i yrket. I den nya strukturplanen för fiskerinäringen, som ska avse åren 2000-2006, kommer vissa åtgärder att inkluderas som ska kunna tillgodose det småskaliga kustfiskets behov och utveckla denna för kust och skärgårdsområden så viktiga näring. Ett förslag till plan har nyligen överlämnats av Fiskeriverket och bereds i Regeringskansliet. Jag har därför svårt att i dagsläget exakt exemplifiera åtgärderna, men en levande skärgård med ett yrkesmässigt fiske är en av mina prioriteringar inom ramen för en sådan plan.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag måste säga att jag blev ganska glad över det. Jordbruksministern delar mina åsikter bl.a. om att befolkningen ska kunna finna sysselsättning i sina hemregioner och att bevarandet av de traditionella näringarna är en av grundstenarna för detta. Åtgärder för en levande landsbygd medverkar till ett hållbart samhälle och bidrar därmed till uthållighet i hela Sverige. Jag tycker också att det är bra att jordbruksministern har svarat så tydligt om vad som gäller enligt lagen. Min första reflexion är om Fiskeriverket verkligen också har givit det här beskedet när det har besvarat ansökningar om att få licens. Jag tycker också att det är bra att det finns en möjlighet till inskolning i yrket. Det som inte är så bra är villkoren när man ska stå på egna ben. Pappan finns kanske inte kvar, och det finns måhända inte en äldre generation att följa med hos. Jag tycker dock att det är bra att man nu har överlämnat ett förslag till plan. Såvitt jag förstår ska den så småningom antas, eftersom den nu bereds av Regeringskansliet. Jag vill då skicka med några frågor. Det finns nämligen saker i svaret som jag inte tycker är så bra. I tredje stycket heter det: Fisket måste "i högre grad ses som ett ekosystem och inte enbart beaktas utifrån enskilda kommersiellt viktiga arter". Jag undrar vad detta handlar om. Jag tycker inte heller att följande uttalande är särskilt bra: "Fiskelagen säger vidare att när frågan om licens prövas första gången, dvs. vid nyetablering, ska tillgången på fisk beaktas." Det kan ju vara bra att så sker, men jag vill skicka med några synpunkter som gäller fiskebeståndet. Man tar inte någon större hänsyn till om det, som i det fall som jag känner till från Gräsö, är fråga om en liten enskild fiskare eller om det gäller industrifiske. Som jag tidigare också har framhållit i en motion måste man värna om fiskebeståndet i Östersjön, införa ett förbud för industrifiske nära kusten och se över de internationella fångstkvoterna för sådant fiske. Det pågår ett omfattande industrifiske med motorstarka trålare i Östersjön. Det tas upp stora mängder fisk som inte går till konsumtion. Det här har irriterat bl.a. lokala yrkesfiskare inom Östhammars och Öregrundsområdet, och de har slagit larm om det. Vidare har Länsstyrelsen i Stockholms län under 1998 framfört ett krav att Fiskeriverket borde överväga att förbjuda industrifiske med 16 millimeters maska i området innanför 4 sjömil från baslinjen. Även från miljö och fiskeenheten i Uppsala län framförs oro för att det småskaliga fisket hotas. Vi börjar nu se att detta har verkningar. Enligt uppgift från de här skärgårdsfiskarna har det redan blivit problem med att t.ex. få konsumtionsströmming i skärgårdsområdet. Det fiske som bedrivs av de stora trålarna passar inte för fisket nära kustområden. De internationella fångstkvoterna är dessutom alldeles för höga. Vi vill därför verkligen att detta rovfiske förbjuds innan fiskbeståndet utrotas och innan man har slagit ut de fiskare som finns kvar. Det är en omistlig tillgång inte minst för en levande skärgårdsmiljö att det finns lokala fiskare och lokalt yrkesfolk t.ex. på Gräsö.
Herr talman! Låt mig först säga att jag tror att vi i stora delar är överens. För min och för regeringens del handlar det om att försöka kombinera ett fiske för dem som är fiskare med en balanserad sammansättning av våra bestånd på ett sådant vis att bestånden inte utrotas. Det måste vara utgångspunkten. När det gäller detta är jag både i Sverige och inte minst inom EU väldigt bestämd. Vi har ju vatten tillsammans, och vi har också en gemensam fiskepolitik i EU. Jag tar alltid upp det här och försöker ständigt hålla fram försiktighetsprincipen. Det finns i dag i globalt perspektiv hot mot våra bestånd. Det är vidare lätt att använda uttryck som rovfiske, men vi ska också komma ihåg att det fiske som bedrivs ligger inom ramen för vad som har fastställts av Östersjökommissionen. Jag hoppas att det inte är så att man smyger ut på natten och tjuvfiskar, utan fisket sker inom denna ram. Men det är klart att det går att vidta ytterligare åtgärder. Jag vill bara påpeka att Fiskeriverket nyligen, i januari 2000, som jag antar på grund av de debatter som vi har fört här i riksdagen och till följd av det vetenskapliga underlag som tagits fram, har vidtagit åtgärder som har haft gynnsam effekt på det småskaliga kustfisket. Man har infört ett förbud mot trålfiske innanför baslinjen med fartyg om över 20 meter. Detta är framför allt riktat mot Stockholms skärgård och angränsande områden. På mitt departement förbereder vi dessutom nu ett uppdrag till Fiskeriverket. Jag vill att man där ska analysera vilka ytterligare förvaltningsåtgärder som kan genomföras för att ge det småskaliga kustfisket möjlighet att bedriva sin verksamhet under så stor del av fiskeåret som möjligt. Jag hoppas att det ska gå att förändra detta, så att man kan fiska under längre tid. Jag tror att det är viktigt.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att man tänker på försiktighetsprincipen även i det här sammanhanget. Det har helt klart visat sig att det som gäller i dag inte är tillräckligt för att man ska kunna bevara en levande skärgård. Skärgården har också andra problem som jag vill ta upp, eftersom jag har varit i kontakt med människor i skärgården i samband med att jag skulle få det här svaret. Det finns en annan sak som jordbruksministern har ansvar för, nämligen biotoperna. Det är inte bara fiske som man bedriver ute i skärgården utan man lever också på sin jord och på sin skogsmark. Det sätt som Natura 2000 har presenterats i Uppsala län har irriterat många. Man har samlats och uppvaktat länsstyrelsen och sagt att det som har gjorts inte är bra. Det handlar också om demokratifrågor. Folk känner sig helt enkelt överkörda när det kommer tjänstemän och talar om vilka områden som är viktiga sett från ett natursammanhang. Det måste bevaras, ni får inte röra det, det måste ni göra si och så med osv. Det här skulle jag vilja skicka med till jordbruksministern. Jag hoppas att få höra ett positivt svar, att man måste ha samråd. Jag är fullständigt införstådd med att man måste motverka rovdrift på naturen, men det måste ske under anständiga former. Det får inte rubbas på människors äganderätt till sin jord. Ta i stället till vara människorna! Människor har ett ansvar. De har under flera årtusenden tagit till vara sin bygd och sin mark. Att helt plötsligt få höra att de inte klarar av att sköta sin mark känns inte bra. Jag vill alltså skicka med också den biten.
Herr talman! Till det senaste har jag inte så många kommentarer eftersom exemplet med Natura 2000 och hur det går till kom upp just nu. Det kan jag inte besvara, men jag ska naturligtvis undersöka saken. Däremot vill jag vända mig emot det som Rigmor Stenmark säger om att man klarat detta i flera tusen år. Det är precis det vi inte har gjort! Det är ju därför som vi står inför de gigantiska problem som vi nu måste lösa, ibland kanske t.o.m. med akuta utryckningar. Vi övergöder haven, vi urlakar markerna, vi ser att den biologiska mångfalden utarmas på grund av det sätt på vilket man har skött jorden. Jag anklagar inte enbart bönder och andra för detta, utan det är också en följd av den politik som har bedrivits i hela västvärlden, en politik som vi nu dyrt får betala. Det är därför som vi måste lägga om kurs. Och det är därför som vi inom EU har upprättat ett nytt miljö och landsbygdspolitiskt program, som jag hoppas kan komma också skärgården till del, där man kan stötta dem som vill vrida skutan lite grann - om jag utrycker mig bildligt. Det är nödvändigt. Annars kommer vi inte att ha ett jordklot som är värt namnet att lämna över till våra barn och barnbarn. Jag vänder mig mot Rigmor Stenmarks beskrivning, men det är ett delat ansvar. Det är många som får ta på sig skulden för att det har gått som det har gått. Men det är också många som nu kan hjälpa till att vrida det hela rätt.
Herr talman! Det som jag vill framhålla är att utan människor på våra öar och i våra kustnära områden - ja, över huvud taget i hela Sverige - har vi ingen natur alls. Då blir det bara förbuskning och en döende bygd. Där har vi ett gemensamt ansvar för att föra en dialog med människorna. Vi måste verkligen ha respekt för de människor som i generationer har bott i dessa områden och sett till att bevara det öppna landskapet. Jag tycker inte att det är roligt att åka ut i skärgården och mötas av frågan: Vad gör ni egentligen i riksdagen? Du talar väl med ministrarna som har ansvaret? Ja, jag gör det. Jag tycker att det är min uppgift att ibland ta till i överkant för att uppmärksamma frågorna. Det är därför som jag säger att det senaste som nu har skett är ett dråpslag mot landsbygden. Man talar om att man ytterligare ska försämra för människor genom att lägga på ytterligare skatt för dem som bor i närheten av havet, som kanske kan se havet bakom en kulle. Trots allt måste jag säga att jag känner att jordbruksministern har ett hjärta för det här. Det önskar jag lycka till med. Och jag tänker följa upp hur jordbruksministern sköter sig på detta område. Jag lovar att jag återkommer om jag inte ser något bra resultat. Tack så mycket!

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser föreslå förbud mot användning av el vid hunddressyr och när ett sådant förslag kommer. Detaljbestämmelser om förbud mot eldressyr av hund borde enligt förslaget lämpligen införas i djurskyddsförordningen eller i Jordbruksverkets föreskrifter. För att detta ska kunna ske krävs emellertid en ändring i djurskyddslagen som innebär att regeringen eller Jordbruksverket bemyndigas att anta sådana föreskrifter. I departementspromemorian Ändringar i djurskyddslagen föreslogs, bland mycket annat, ett allmänt bemyndigande som bl.a. avsåg att täcka ett förbud mot eldressyr. Den föreslagna ändringen avsåg 4 § djurskyddslagen och innebar att bestämmelsen om att vissa djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt utvidgas till att omfatta alla djur som omfattas av lagen, dvs. även sällskapsdjur. Vidare föreslogs att regeringen, eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket, skulle få meddela ytterligare föreskrifter om förbud mot eller villkor för viss djurhållning. Genom en sådan förändring skulle alltså hundar omfattas av det föreslagna bemyndigandet. Ett förbud mot viss djurhållning kan t.ex. vara ett förbud mot eldressyr. Varför har då inte ändringen genomförts ännu? Den föreslagna ändringen utgör bara en liten del av den totalöversyn av djurskyddslagen som för närvarande pågår. Översynen omfattar bl.a. frågan om förstärkning av djurskyddstillsynen och ansvarsfördelningen mellan myndigheter när det gäller verkställigheten av beslut om omhändertagande av djur. 1996:13) föreslogs en mängd förändringar i djurskyddslagstiftningen. Dessutom har ytterligare behov av lagändringar påtalats från myndigheter, föreningar och privatpersoner. Det är lämpligt att översynen av djurskyddslagstiftningen görs i ett sammanhang. Rapporten redovisades i oktober 1998. Rapporten har remissbehandlats och bereds nu tillsammans med övriga förslag i Jordbruksdepartementet. Avsikten är att regeringen ska lämna en proposition till riksdagen. Bland de förändringar som planeras finns en sådan ändring som gör det möjligt att förbjuda eldressyr av hund.
Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Bakgrunden till min interpellation är att det har införts en ny dressyrmetod i Sverige när det gäller hund, en metod som har kommit från USA och som har funnits i Sverige i nästan sju år. Metoden har ifrågasatts mycket. Man sätter ett halsband på hunden och med en fjärrkontroll ger man hunden elchocker. Detta upplevs av många hundar som fruktansvärt obehagligt och smärtsamt - det är ju det som är dressyrmetoden, att orsaka hunden smärta. Sverige har skrivit under en europeisk konvention som skyddar sällskapsdjur. I 2 kap. artikel 3 p. 1 står det: Ingen får orsaka ett sällskapsdjur onödig smärta, lidande eller ångest. Här finns också en 7:e artikel som säger: Inget sällskapsdjur får tränas på ett sådant sätt som är skadligt för dess hälsa och välbefinnande, särskilt genom att tvinga den att överskrida sin naturliga förmåga eller styrka eller genom att använda artificiella hjälpmedel som förorsakar skada eller onödig smärta, lidande eller ångest. Jag menar att med denna artikel går det inte att tillåta eldressyr av hund, för eldressyren orsakar just smärta, lidande och ångest. I rapporten Elhund, som kom 1995, finns det många citat som är mycket obehagliga. Det är den kände hundetologen Anders Hallgren som har bevittnat hur det går till i Norge. Han skriver: Flera hundar skrek av skräck av elstötarna. En berner sennentik på cirka ett år som inte jagade får utan ville hälsa på dem - man testade alltså om hundarna ville jaga får eller inte - fick en sådan chock att jag trodde att hon skulle svimma. Hon blev kritvit i munslemhinnorna, och jag försökte få arrangörerna att åtminstone ha en veterinär på plats när de använde elhalsbandet. Han beskriver också hur en setterhane, som tidigare varit med om detta, sitter i en bil, känner igen situationen och har en sådan ångest att hela bilen skakar. Han fradgar rejält om munnen, vibrerar och har vitt uppspärrade ögon. Det är alltså uppenbart att metoden att använda artificiella hjälpmedel, som det står i konventionen att man inte får använda om de orsakar onödig smärta, lidande eller ångest, gör precis detta. Dessutom kan man se, vilket framgår av rapporten, att många hundar tar skada av eldressyr. De visar vaksamhet, rädsla och blir oberäkneliga efteråt. De förstår helt enkelt inte vad som sker. De sätter inte det som de utsätts för i samband med den smärta som orsakas dem. Det visar att eldressyren, om den utförs mycket okunnigt, kan orsaka betydligt större skada än vad man eventuellt kan uppnå med den. Dessutom kan man verkligen ifrågasätta om detta stämmer med portalparagrafen 2 i djurskyddslagen som säger: Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Vi från Miljöpartiet menar att det här inte är en dressyrmetod som ska finnas i Sverige. Det är en ganska barbarisk form av dressyr, där hårdhet och brutalitet har ersatt empati, kunnande och förmåga. All dressyr måste vila på ett förtroende mellan hund och hundförare, och så är det inte i det här fallet. Det känns lite grann som en metod där man med enkla medel försöker nå ett snabbare resultat. Det är den stressade storstadsmänniskans vilja att snabbt hitta enkla lösningar. Jag är ganska glad över svaret, kan jag säga. Det är inte första gången vi diskuterar den här frågan i riksdagen, men det är första gången jag får ett svar som gör att jag i alla fall ser att det kanske kan bli ett förbud. Jag håller med jordbruksministern om att det behövs en rejäl översyn av djurskyddslagen, och jag hoppas att den kommer att bli så omfattande som det har framförts önskemål om från många håll. Men det som gör mig lite orolig är att det i slutet av interpellationssvaret står: "Avsikten är att regeringen ska lämna en proposition till riksdagen. Bland de förändringar som planeras finns en sådan ändring som gör det möjligt att förbjuda eldressyr av hund." Därför vill jag fråga: Blir det ett förbud mot eldressyr av hund eller inte? Öppnas möjligheter som sedan aldrig verkställs, eller vad är tanken? Vad är jordbruksministerns uppfattning om den här dressyrmetoden? Är det inte lite märkligt att vi förbjuder kodressörer i ladugårdar, därför att vi säger att el inte hör hemma i dressyr, men fortfarande har kvar eldressyren av hund?
Herr talman! Jag är väldigt överens med Gudrun Lindvall om det hon säger. Det finns inga skilda uppfattningar, och därmed har jag väl också besvarat den sista frågan. Min uppfattning är att detta inte ska vara tillåtet. Att det hela har dröjt, för det har det verkligen gjort - jag har också läst min företrädares interpellationsdebatt med Gudrun Lindvall och vet hur diskussionen har gått - har att göra med den översyn av lagen som vi nu håller på med. Det handlar om tillsyn och om många andra saker, och de här frågorna kan hanteras på lite olika sätt. Inte minst Miljöpartiet har i alla fall tidigare sagt att man gärna skulle se det ena eller det andra sättet. Jag håller nu på att överväga hur det hela ska gå till. Det finns många intressanta framkomstvägar.
Herr talman! Det var ett mycket glädjande besked att jordbruksministern delar uppfattningen att detta inte är en dressyrmetod som hör hemma i Sverige. Jag förstår att det finns ganska starka lobbygrupper som trycker på, bl.a. jägare som använder den här metoden för att göra sina fågelhundar renrena. Men naturligtvis fungerar det att dressera hundar på annat sätt. Om det är så, som jordbruksministern säger, att eldressyren snart är ett minne blott i Sverige, så är jag mycket nöjd, ser tiden an och kan återkomma i frågan senare. Vi kan därmed i samförstånd avsluta denna interpellationsdebatt.

Herr talman! Anne-Katrine Dunker har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska och förenkla EU-administrationen så att både de som arbetar med ansökningarna och de som söker stöd klarar av att hantera situationen. Alltsedan Sveriges medlemskap i EU har regeringen och myndigheterna arbetat för att förbättra och rationalisera jordbruksadministrationen. Trots genomförda rationaliseringar har det ställts allt högre krav på såväl Statens jordbruksverk som på länsstyrelserna och de enskilda lantbrukarna genom det ökade antalet stöd och ersättningsformer som följer av EU medlemskapet och de regler som gäller för dessa. Det stora antalet ersättningsformer är till en del en följd av Sveriges omfattande miljö och landsbygdsprogram som bottnar i Sveriges höga ambitioner på miljöområdet. fr.o.m. år 2001 kommer ett nytt miljö och landsbygdsprogram att gälla. I detta program har antalet stödformer reducerats. Programmet innebär även en förenklad administration genom den samordning som kommer att finnas mellan olika ersättningsformer. Utöver antalet stöd och ersättningsärenden leder kraven som ställs från EU på de administrativa rutinerna till en mer betungande administration. Kraven innebär bl.a. att fusk och bedrägerier ska motverkas. Att leva upp till dessa krav är nödvändigt om Sverige inte ska drabbas av ekonomiska sanktioner. Den svenska administrationen har krävt alltmer resurser. Under senare år har resursbehovet klarats genom att Jordbruksverket och länsstyrelserna årligen getts särskilda medel utöver det ordinarie förvaltningsanslaget. För innevarande år har regeringen beslutat om 70 miljoner kronor utöver det ordinarie anslaget, varav 35 miljoner kronor går till länsstyrelserna. Detta har dock varit en temporär lösning. För att hitta en stabil lösning för jordbruksadministrationen, som samtidigt är kostnadseffektiv, har jag tagit initiativ till en särskild arbetsgrupp som ska lämna förslag till effektivisering och finansiering av administrationen på det jordbrukspolitiska området. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj i år.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för svaret. Det är positivt att det har tillsatts en utredning, men jag känner mig ändå inte riktigt nöjd med ministerns svar. Anledningen till min interpellation är att jag kunde läsa i våra tidningar: Nu får det vara nog, som vår lantbruksdirektör i Gävleborgs län sade och tog time out. Och i Västernorrland slutade tre handläggare förra året och sade: Systemet är på väg att knäcka både oss handläggare och bönderna. Jag förstår att jordbruksministern är väl införstådd med problemet, men det som oroar mig är att det inte verkar ske något som förbättrar situationen. Ministern skriver i svaret att departementet har tagit initiativ till en särskild arbetsgrupp som ska lämna förslag till bl.a. effektivisering. Men tycker inte ministern att det går för långsamt och att det krävs mer för att avhjälpa den pressade situation som både handläggare och bönder befinner sig i? Vi har varit EU-medlemmar i drygt fem år och har faktiskt kunnat vara med och påverka en del under denna tid, för vi har ju en del erfarenhet. Flera av stödformerna har också ändrats under perioden. I stället för att förenkla har vi lagt ytterligare sten på bördan för många av handläggarna och bönderna genom att vi tagit delar av våra gamla stöd, blandat dem med de nya som kommit via EU och sedan gjort en ny form av stödansökningar. Bland de krångligare stöden finns faktiskt ett av våra egna, nämligen kulturmiljövårdsstödet. Där ska man dessutom blanda tre myndigheter, såväl Jordbruksverket som Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Det är därför inte underligt att det uppstår problem. Miljöstöden är, som jordbruksministern påpekar, inne på en ny omgång. Här hade vi möjligheter att förenkla rutinerna, för ett av utredningsdirektiven var att just förenklingar skulle ske inom dessa stöd. Men det är ju ändå 50-60 % av allt arbete som läggs ned som hamnar på miljöstödet, trots att det bara tar ungefär 10 % av pengarna. I Jordbruksverkets ansvar står det att verket ska arbeta för förenklingar av EU:s regleringar inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Ministern säger i svaret att de här kraven är till för att förhindra fusk. Jag kan inte tro att det är någon i Sverige som vill att vi ska drabbas av ekonomiska sanktioner för att vi fuskat, men vi behöver ju inte tävla med andra länder just i den grenen. Det förhindrar väl ändå inte att sunt förnuft ska råda. Ta t.ex. den jordbrukare som inte fick en mjölkkvot godkänd därför att han hade fått en stroke - något som han också hade meddelat. Eller ta oxarna Pål och Per, som också hade problem, eller kossorna som sköts i Ljungskile. Många gånger känner folk att Jordbruksverket agerar som polis mer än som serviceorgan. Som Rigmor Stenmark påpekat tidigare: Det måste vara ett samråd mellan bönderna, de som ska få stöden, och de handläggare och organ som jobbar med de här frågorna. Många motioner som har skrivits av jordbrukare runtom i landet påpekar också just det orimliga i det här. Nu är det inte bara de som drabbas utan också handläggare och annan personal. I en utredning som Statskontoret gjort tidigare visar det sig att Sverige har krånglat till administrationen mer än andra länder. Och inte nog med det: Det visar sig också att hanteringen i Sverige är mycket dyrare än i andra länder. Vi kan tycka vad vi vill om EU:s jordbrukspolitik. Den är som den är. Men det vilar ett tungt ansvar på riksdag och regering. Missar vi pengarna så går de till andra länder.

Herr talman! Ibland får man lust att ställa motfrågor i just den här typen av interpellationsdebatter. Det kan ju finnas idéer från annat håll. Jag skulle vilja fråga: På vilket sätt ska vi göra det här? Hur ska Jordbruksverket hantera den gigantiska regelmassa de har och dessa stora pengar? Om de hanterar det fel finns det en risk för att svenska staten blir drabbad av sanktioner med miljonbelopp. Det handlar om många miljoner. Det är den risken Jordbruksverket hela tiden är utsatt för. Ta det här med kossorna i Ljungskile. Jag har gått in och stött Jordbruksverket absolut där. Jag har ställt frågan till kommissionen och till andra länder. Det finns ingen annan tolkning av regelverket än att göra som man gjorde. Må vara att det var drastiskt, jag håller med om det. Men man gjorde alltså rätt. Sedan är det också så när det gäller miljöstöd att alternativet är ett generellt stöd, att det går ut som en form av inkomstförstärkning. Men då missar vi själva poängen med miljöstödet - eller för all del kulturmiljöstödet som nu kommer att förenklas och få en ny form i det nya programmet. Det är ett miljöproblem som man ser och som man ska lösa. Det är klart att varje sådant problem blir omgärdat av ett regelverk om man ska komma åt det specifika problemet. Och det är komplicerat. Förenklingar är dock prioriterade. De sker kontinuerligt i Jordbruksverket, och vi försöker också stötta allt vad vi kan. Vi har gjort två utredningar för att se över administrationen. Nu ska vi dra slutsatserna av dessa utredningar. Jordbruksverket ska senast den 15 april redovisa åtgärder för att åstadkomma en kostnadseffektiv administration i samband med det nya miljö och landsbygdsprogrammet, där vi har gått från 14 stödordningar till 10. Det kan tyckas att det var lite, men det är ändå åt rätt håll. Och miljö är som sagt komplicerat. En stor satsning kommer att göras på ett nytt datasystem som kommer att ha stor betydelse för att få en effektiv administration osv. Det finns många andra saker som hela tiden pågår. Men underskatta inte de krav som ändå ställs på oss som nation i det här fallet och på vårt verk, Jordbruksverket. Underskatta inte heller den risk som det medför att inte uppfylla kraven, nämligen risken att få betala väldigt mycket pengar. Dessa pengar har vi bättre nytta av att behålla i Sverige.
Herr talman! Jo det är alldeles självklart, jordbruksministern, och det sade jag också. Jag tror inte att någon, varken de som handlägger de här ärendena eller de bönder som ska få ta del av stödformerna, vill att Sverige ska drabbas av ekonomiska sanktioner. Men det är ändå så att man har konstaterat i undersökningar att Sverige har både krångligare regler och dyrare administration än många andra länder. Då måste vi ju göra någonting. Visst är det bra att det går ned från 14 till 10, men vi måste gå snabbare till väga. Jag antar att jordbruksministern har varit ute och talat med både bönder och handläggare. Det har jag gjort, och de är djupt oroade eftersom detta är ett så allvarligt problem. Många av handläggarna känner sig kränkta. Jordbruksverket får ju agera mer som en polisiär myndighet än som ett serviceorgan, som det ju egentligen ska vara. Det tycker jag är allvarligt. Ta t.ex. det här nya djurregistret i Söderhamn. Där har man allvarliga problem. I stället för att göra som i många andra länder, där man har en kontinuerlig kontroll av djuren och tar ut ett medeltal av dem, har man fem slumpvis utvalda omgångar. Det krånglar också till det och gör det svårare för våra bönder att utnyttja de möjligheter som ändå finns. Om man får tro Göran Skytte, som skrev i Svenska Dagbladet i går, älskar jordbruksministern kor mer än män. Därför vill jag ändå tro att ministern vill vara med och stödja våra kossor och de som handlägger dessa ärenden för att vi ska kunna få en bättre möjlighet att utnyttja pengarna. Det var en livlig debatt här i kammaren före jul som just tog upp dessa ärenden. Vi hade förlorat pengar. Vi tar inte hem så mycket pengar som vi kan. Och i dag i tidningen kan vi läsa att våra bönder har bland de lägsta inkomsterna inom unionen. Det är bara Portugals bönder som tjänar något mindre. Därför vill jag att jordbruksministern skyndsamt ser till att ändra på de byråkratiska regler och förordningar vi har på toppen av dem vi redan har från EU. Det är inte nödvändigt att vi har extra. Självklart ska vi ändå uppfylla de miljömål som vi har tagit fram.
Herr talman! Ja, man blir något förundrad när man läser i tidningen och också läser den rapport som visar just det som Anne-Katrine Dunker sade här; att våra bönder har det näst sämst i hela EU. Om man är ute bland bönderna, vilket jag är, speglar verkligheten inte statistiken. Jag har besökt bönder både i Sverige och i Portugal, och jag måste nog säga att det finns något annat i den där statistiken. Vi har också givit i uppdrag åt Jordbruksverket och Livsmedelsekonomiska institutet att försöka analysera de här siffrorna, som kommer från Eurostat, och se vad som finns bakom dem. Det är klart att det finns något bakom. Det kan ju inte vara sant, det kan man konstatera vid en okulärbesiktning, att det skulle vara så eländigt i Sverige att vi skulle ligga näst sämst till i hela EU. Åter till frågan: Jag vill också påminna om att det ofta och gärna diskuteras korruption, fusk och annat sådant inom den europeiska unionen. Då är det stora pengar det handlar om. Det är väldigt lätt att peka ut enskilda kommissionärer som har gjort det ena eller det andra, anställt nära vänner och bekanta och så. Men vad som inte alltid kommer fram är att jordbruket tillhör området med det stora fusket. Jag pekar inte ut enskilda jordbrukare men systemet som sådant, såsom det fortfarande är, innebär att man kan fuska. Det är också därför som kommissionen och rådet, i det här fallet ministerrådet för jordbruk, är väldigt noga med att man ska ha någotsånär enhetliga regler och att reglerna ska kontrolleras. Det här hoppas jag att alla visste om när vi gick in i EU. Jag som då var emot medlemskap brukade säga att våra fångar och bönder kommer att vara de mest övervakade. På ett vis är det ju sanning i dag. Bönderna är mycket övervakade. Det ska kollas, det ska mätas och man ska redovisa. Men det ligger i systemets natur. Jag är den första att säga att jag gärna vill förändra systemet så att det inte blir så här. Jag vill förenkla och avreglera. Att det är så här beror ju på att det är reglerat in i minsta detalj för att man ska kunna få pengar för just denna lilla detalj. Om vi kommer bort från denna detaljreglering och centralplanering behövs det också mindre av kontroll. Den dagen välkomnar jag, men tyvärr tror jag att det kommer att dröja rätt länge innan vi kommer dit, därför att om det är någonting som politikerna, och inte bara jordbrukspolitikerna utan t.o.m. presidenter och andra statsmän, är förtjusta i så är det uppenbarligen jordbrukspolitiken, och framför allt alla de pengar som går tillbaka till länderna via denna politik.
Herr talman! Det är så att det är mycket fusk och bedrägerier inom jordbrukspolitiken, och det tar en stor del av pengarna inom EU. Men det förhindrar ändå inte att vi också följer de regler som ju, vilket jordbruksministern påpekade alldeles nyss, är rigorösa och väl gjorda så att man inte ska kunna fuska. Men varför måste då våra handläggare arbeta med en byråkrati och regler som försvårar ytterligare? Våra bönder får därmed ytterligare svårigheter när de ska fylla i sina blanketter. Det kan vara så att de fyller i en kolumn fel eller att de darrar lite grann på handen när det gäller arealstödet och sedan kontrolleras. Varför måste våra handläggare och bönder drabbas ytterligare av detta problem? Det är det som jag inte kan förstå. Att vi måste ha en rigorös kontroll är alldeles självklart, eftersom vi i rapporter från EU har sett att det fuskas och att det förekommer mycket bedrägerier. Tack och lov har vi i Sverige inte drabbats av det. Men det hindrar ändå inte att vi på något sätt ska underlätta för dessa människor.

Herr talman! Jag noterar att Anne-Katrine Dunker själv säger att Sverige inte har drabbats av detta fusk. Det är alldeles riktigt. Kanske finns det ett samband mellan att vi har ett ganska rigoröst regelverk och också en bra kontroll. Det kanske finns ett sådant samband plus att vi naturligtvis har ärliga bönder. Men det skulle aldrig falla mig in att säga att de är oärligare någon annanstans. Men vi har alltså ett system som inte på något sätt uppmuntrar till fusk, och det är jag väldigt glad över. Jag lovar att vi ska göra ytterligare förenklingar. Jag kan bara inte säga på vilket sätt och i vilken takt, utan det måste våra verk få göra. Och det har Jordbruksverket i uppdrag att göra, och jag vet att man arbetar med det. Jag ska nämna några förenklingar. Via Internet kommer lantbrukarna i allt större utsträckning att kunna söka interaktivt framöver, och det kommer att minska risken för fel i ansökningarna och underlätta administrationen. I dag inregistreras i stort sätt samtliga ansökningar genom scanning. Samordnade kontroller minskar resursåtgången i kontrollverksamheten. Handeln med mjölkkvoter har nu blivit fri. Det blir ett väsentligt mindre administrativt regelverk på grund av det. Utbildnings-, informations och demonstrationsprogrammet har förenklats betydligt, och, som sagt, det nya miljö och landsbygdsprogrammet innebär i sig självt betydande förenklingar och integrerade lösningar. Jag tror att vi måste gå denna väg. Och jag vet att Jordbruksverket vandrar på den vägen. Men man känner också trycket och risken av att drabbas av sanktioner om man inte sköter sig. Det är alltså en balansgång för detta verk. Och jag vet att Jordbruksverket arbetar mycket hårt för att försöka göra det lättare för våra bönder.

Herr talman! Åsa Torstensson har ställt ett antal frågor om vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller den lokala demokratin. Jag delar Åsa Torstenssons uppfattning att tryggheten behöver stärkas och att vi måste finna vägar att öka människors makt över sin egen vardag. Ett övergripande mål för mig är att stärka den representativa demokratin och att öka medborgarnas aktiva deltagande i beslutsprocessen på ett sätt som kan förenas med den representativa demokratin. Den viktigaste åtgärden för att stärka den svenska demokratin är därför att vända senare tids tendens mot minskat valdeltagande och politiskt avståndstagande och i stället öka medborgarnas deltagande i demokratiska processer. Den svenska demokratin och förvaltningen ska tillgodose människors behov av att kunna påverka sin egen situation och i gemenskap med andra påverka samhällsorganisationen och vår gemensamma framtid. Denna fördjupning av demokratin ska ske på den enskildes villkor. Institutioner i form av representativa beslutsforum, myndigheter, partier och organisationer måste på ett bättre sätt stimulera och kanalisera medborgarnas makt. Att öka medborgarnas deltagande i utformandet av vår gemensamma framtid kräver ett ambitiöst utvecklingsarbete. Det handlar om att - se över regelverken, - följa och debattera utvecklingen, - stimulera experiment och ge nya incitament till ett förbättrat och fördjupat folkstyre, - hitta former för den representativa demokratin som på bästa sätt stimulerar medborgarnas aktiva deltagande. Det krävs också ett långtgående departementsövergripande utvecklingsarbete inom områden som skolan, integrations och ungdomspolitiken och folkrörelsefrågorna. Både frivilligorganisationer och institutioner måste involveras i detta arbete. Flera av de frågor som Åsa Torstensson har ställt kommer att behandlas av den parlamentariskt sammansatta kommitté som regeringen beslutade om direktiv till i november förra året. Den ska enligt sina direktiv föreslå åtgärder som dels ökar medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala demokratin, dels stärker den kommunala representativa demokratins funktionssätt och former. I mitten av februari överlämnade Demokratiutredningen sitt slutbetänkande. Utredningens uppdrag har varit att belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-talet. Utredningen har publicerat en lång rad debattskrifter och forskarrapporter. Flera av dessa tar upp frågor som rör grundläggande demokratiska principer. Utredningen har haft i uppdrag att belysa de förändringar i medborgarnas engagemang som har skett under främst 1980 och 1990-talen. Flera av de stora folkrörelserna visar tydliga tecken på minskad förmåga att attrahera medborgarna. Särskilt allvarligt är det minskade engagemanget bland ungdomar och hos människor med annan etnisk bakgrund. Men samtidigt ökar medborgarnas totala engagemang i olika former av nya rörelser eller i mer eller mindre tillfälliga strukturer. Detta möte mellan traditionella folkrörelser och nya former för samverkan innebär en stor utmaning. Dessa frågor är avgörande för vårt lands framtid.

Herr talman!

Jag tror dock att det är viktigt att inse vilka tidsperspektiv vi med nödvändighet måste tala om.
Utvecklingsarbetet kommer att hållas samman av en särskild demokratidelegation.

Ska vi åstadkomma förändringar räcker det inte med enbart analyser av sakernas nuvarande tillstånd.

Det förutsätter först en diskussion och debatt. Den finns gudskelov i det svenska samhället både bland politiskt engagerade inom partierna och utanför partierna och bland forskarna i forskarsamhället inte bara inom statsvetarkåren utan inom en mängd olika discipliner. Det ser jag som en oerhörd tillgång och en absolut nödvändig förutsättning för att vi ska komma längre. Till skillnad från i många andra länder som delar samma utveckling som vi har i Sverige med minskat deltagande i politik och minskat förtroende för politik har vi i varje fall en genomgripande diskussion i det svenska samhället om demokratins utmaningar, problem och möjligheter. Just på grund av att vi har denna medvetenhet är jag övertygad om att vi också gemensamt kommer att hitta vägar att fördjupa folkstyret. Men låt oss inte göra oss den otjänsten att vi tror att man kan komma med förslag som är bristfälligt förankrade eller resultat av för hastigt genomgångna kartläggningar och analyser. Så till några av de frågor som Åsa Torstensson direkt tog upp. Den nya utredningen om kommunal demokrati som regeringen har antagit direktiv till i november ska göra just det vi inte har lyckats med tidigare. Om man läser direktiven ser man att det i vissa punkter handlar om övergripande kartläggning och analys. Men många punkter handlar också om att lämna konkreta författningsförslag, konkreta förslag till förändringar i regelverk och hur vi ska uppnå förändringar på ett antal punkter. Jag tänker här inte nämna alla avseenden.

Fru talman! Jag tror att det finns mycket i det demokratiministern beskriver som många väntar på. Demokratiministern säger också att vi inte bara kan hålla på med analyser. Men trots detta fångar nya utredningar återigen upp att vi ska fördjupa analysen.
Utredningen ska alltså lämna ett antal konkreta förslag. Det är uppgiften. Sedan genomför vi också saker.
Talar vi om deltagardemokrati utifrån de många människornas medverkan tror jag inte att vi under ytterligare mandatperioder kan analysera.
Det är inte bara tal utan det är också verkstad på min del av Justitiedepartementet.
För att få den breda deltagardemokratin måste vi också klara av att se utanför det konkreta antalet förtroendevalda i dag och den representativa demokrati vi har i dag. Det gäller att se att det finns så många andra rörelser som är demokratiska i dessa sammanhang som är ett komplement till den representativa demokratin.
Senast i går fattade regeringen beslut om nya tilläggsdirektiv till den sittande parlamentariska författningsutredningen.
Ett aktivt deltagande är att fånga in vardagsmakten. Där kan jag här och nu som aktiv medborgare vara delaktig i skolor, daghem, ålderdomshem, lekplatsers utformning, utformning av parker och mycket annat. Vi har analyserat detta vid ett flertal tillfällen. Då kan man inte vara nöjd med att vi återigen överlämnar brukarstyrelserna till en ny utredning för att utvärdera dem. Vad jag saknar är en tydligt viljeinriktning och besked om när förslag kan komma. Det finns inte direkta fel i svaret. Det är snarare brist på svar som svarar mot de förhoppningar och det engagemang som finns hos flertalet människor. Det gäller inte bara debatten bland våra statsvetare och debatter i riksdagen och i kommunfullmäktige. Det pågår också en debatt om engagemang och den demokratiska delaktigheten hos de många människorna, fast på ett annat sätt och i andra rum. Om vi fördröjer med ett antal analyser finns det viss risk att det blir stora besvikelser innebärande att det blir svårigheter med att fånga upp engagemanget på det positiva sätt som jag tror att engagemanget är till för när det gäller att stärka den representativa demokrati som vi i dag har. Jag skulle vilja ställa den konkreta frågan om demokratiministern kan se att vi under den mandatperiod som demokratiministern har på sig får konkreta förslag som är sådana att deltagardemokratin i Sverige faktiskt ökar.
Herr talman! Jo, jag ska gärna svara, Åsa Torstensson! Jag är beredd att åstadkomma konkreta lagändringar och andra sorters regeländringar och incitament för att förändra och fördjupa folkstyret. Nu har Demokratiutredningen lämnat sitt slutbetänkande. Som jag sade tidigare är det väsentligt att de förslag om förändringar som jag som demokratiminister kan lägga är så realistiska, så väl förankrade och så väl förberedda på alla tänkbara sätt som det bara går att uppnå. Därför, men också därför att de här frågorna berör alla svenska medborgare, har jag sagt att jag vill göra en ordentlig remiss av Demokratiutredningens slutbetänkande. Vi gör inte en vanlig tremånadersremisshantering med ett mindre antal remissinstanser när det gäller Demokratiutredningens slutbetänkande. Tvärtom utvidgar vi det här till ett rådslag där vi försöker stimulera många olika ideella organisationer och aktörer i samhället till att lämna svar på utredningen. Det rådslaget ska pågå under resten av året, har vi tänkt. Samtidigt som rådslaget pågår och samtidigt som Demokratidelegationen nu under våren inrättas för att ytterligare stimulera till den här diskussionen och det här rådslaget pågår den utredning som Åsa Torstensson ett antal gånger har hänvisat till. När vi har fått remissvaren från Demokratiutredningen och, så småningom, också från den lokala demokratiutredningen är jag självfallet beredd att lämna alla förslag som jag anser är nödvändiga för att fördjupa folkstyret. Däremot är jag kanske inställd på att jag inte kommer att kunna göra allt som jag vill göra inom ramen för nuvarande mandatperiod. Således hoppas jag att andra demokratiministrar efter mig och andra demokratiskt intresserade politiker i denna kammare är beredda att fortsätta det här arbetet.

Ju mer jag håller på, desto fler vägar ser jag och desto fler möjligheter tycker jag öppnar sig. Jag är inte alls desillusionerad och hyser inte på något sätt misstro mot att vi inte skulle kunna lyckas.

Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka åtgärder statsministern är beredd att vidta i syfte att öka Statsministern har uppdragit åt mig att besvara interpellationen. I januari i år svarade jag på en fråga av Maud Ekendahl som gällde resurserna till Polismyndigheten i Skåne. I svaret slog jag fast att det är Rikspolisstyrelsen som fördelar polisväsendets resurser efter en budgetdialog med respektive polismyndighet. Dialogerna är ett viktigt instrument för att fördela resurserna på ett sätt som säkerställer en rationell polisverksamhet i hela landet. Jag instämmer i att storstadsområdena är särskilt utsatta i många avseenden och att detta ställer speciella krav på polisbevakning. Dialogerna gör det möjligt för polismyndigheterna att åberopa de faktorer som bör beaktas av Rikspolisstyrelsen vid fördelningen av medelsramarna. I svaret till Maud Ekendahl påpekade jag också att det är varje polismyndighet som efter sina förutsättningar bedömer hur polisresurserna ska disponeras. Likaså ankommer det på myndigheterna att skapa en organisation som fungerar väl och är anpassad efter de lokala förutsättningarna. Det är Rikspolisstyrelsen som inom ramen för sitt tillsynsansvar granskar effektiviteten i polisverksamheten. Jag vet att Polismyndigheten i Skåne nyligen granskades med gott betyg. Som justitieminister är däremot jag förhindrad att kommentera förhållanden vid en enskild myndighet. Jag tog nyligen del av länspolismästare Hans Wranghults, Polismyndigheten i Skåne, analys av de åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande polisverksamhet i landet. Han drog slutsatsen att Polishögskolans kapacitet att utbilda poliser måste utökas i den takt som är möjlig och att polisväsendet bör få ekonomiska villkor som även gör det möjligt att anställa mer civil personal. Den föreslagna lagstiftningen om förbättrade spaningsmetoder och att polisen befrias från arbetsuppgifter som inte hör till kärnverksamheten är också viktiga framgångsfaktorer. I huvudsak delar jag hans slutsatser. När det gäller de ekonomiska resursförstärkningarna till polisväsendet har jag tidigare sagt att regeringen återkommer till den frågan i den ekonomiska vårpropositionen. Avslutningsvis vill jag säga att polisens verksamhet för att avstyra pågående brott eller utreda begångna brott endast i någon mån påverkar människors upplevelse av trygghet. Det som verkligen har betydelse för tryggheten är att brotten över huvud taget aldrig begås. I det perspektivet räcker det inte med flera poliser. Som regeringen slog fast i det nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt ansvar är det hela samhällets uppgift att förhindra brott. Självklart är polisarbetet en viktig förutsättning för att det brottsförebyggande arbetet ska bli långsiktigt framgångsrikt men också de insatser som görs inom exempelvis socialtjänsten och skolan. Samhället har en viktig uppgift att skapa ett forum där kunskap, initiativ och engagemang kan samlas, t.ex. i ett lokalt brottsförebyggande råd.
Fru talman! Bakgrunden till den här debatten är ett öppet brev som Ilmar Reepalu, som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö, skickade till statsministern för 14 dagar sedan. Där beskrev han att Malmö har den högsta brottsligheten per capita i riket, att tillgången till narkotika är mycket god, att man har högst antal dömda per tusen invånare och att antalet ungdomsrån överstiger det antal som inträffar i Stockholms city - allt beroende på neddragningen av polisen och indragning av närpoliser, enligt Reepalu. Allt detta stämmer med den verklighet som många malmöbor, poliser, åklagare, domare, nämndemän och socialarbetare i Malmö har haft som sin verklighet under lång tid. Svaret från justitieministern, som i praktiken är ett svar på Reepalus brev, har en lite annorlunda ton än hennes svar på en artikel av Moderaternas partiledare Bo Lundgren i fredags. Där beskrev hon att han överdrev, svartmålade och skapade oro bland medborgarna. Men i praktiken säger ju hennes partikollega samma sak. Rikspolisstyrelsen ger Skånepolisen gott betyg. Jag tror att det förvånar många. Om det beror på att man gör ett gott jobb baserat på de resurser man har, är det kanske riktigt. Men man gör inte ett gott jobb baserat på de förväntningar som människor har i Skåne i allmänhet och i Malmö i synnerhet. Nu säger justitieministern att hon delar Skånes länspolischefs uppfattning om behovet av fler poliser, mer civilpersonal, bättre spaningsmetoder och om att polisen ska befrias från s.k. icke kärnuppgifter. Det är dock en sak som polisen vill bli av med, men som det är viktigt att de får behålla, nämligen något som kallas för PEK, innebärande att skattemyndigheterna och polisen gemensamt kontaktar företagare för att på ett tidigt stadium kunna motarbeta ekonomisk brottslighet eller missförstånd. Denna polisinsats vill nu Skånes länspolischef ta bort. Det hoppas jag att han inte kommer att göra. Jag håller med om att det inte är antalet poliser som är avgörande för brottsligheten, även om viljan att begå ett brott minskar något om man vet om att polisen är synlig och kan komma snabbt eller om brotten kan bli utredda kvickt. Det som saknas i dag är framför allt en minimerad respekt för andra människor och deras egendom. T.ex. måste ungdomsrånen som har poppat upp under senare tid inte bara stoppas - de får inte inträffa. Om det fortsätter i den här takten får vi många ungdomar som kommer att hamna i en livslång brottslighet. Det är enormt viktigt att vi kan häva detta och mota Olle i grind, som man säger. Till sist, fru talman, säger statsrådet att hon återkommer i vårpropositionen med pengar till polisen. Men kan statsrådet kanske redan nu tala om ifall polisen kommer att beviljas ökade resurser så att vi får ett större antal poliser i t.ex. Malmö?
Fru talman! Brottsligheten är för hög i både Malmö och Stockholm och i hela landet i övrigt. Men jag kan lugna både Sten Andersson och andra som har missuppfattat lite grann hur fördelningen av brottsligheten är i landet. Det är inte så att brottsligheten är högre i Malmö per tusen invånare än i Stockholm, och det är inte så att det begås fler ungdomsrån i Malmö än i Stockholm. Stockholm är nog dessvärre fortfarande den stad som är mest utsatt för brottslighet. När det gäller Malmöpolisens arbete tycker jag, till skillnad från Sten Andersson, att det är glädjande att Rikspolisstyrelsen i sin inspektion i många avseenden har kunnat ge ett gott betyg till Malmöpolisens arbete. Det visar att man under senare år har utvecklat sina arbetsmetoder och att man har en bra resursanvändning i långa stycken, även om det naturligtvis där liksom inom många andra polismyndigheter finns ett stort utrymme att utveckla sin verksamhet. Ungdomsrånen är naturligtvis en företeelse som vi har all anledning att ta på största allvar. Inte minst av den anledning som Sten Andersson pekar på, alltså att det handlar om unga människor som lätt kan komma in i en kriminell karriär, är det viktigt att man använder samhällets alla resurser för att sätta stopp. Det är inte enbart fråga om en insats från polisens sida, även om polisen är central i den här uppgiften. De erfarenheter som vi hittills har av att bekämpa den här företeelsen, och vi har faktiskt redan en hel del erfarenheter, visar att det är möjligt att bekämpa den om man samverkar mellan olika delar av samhällets sektorer och använder de samlade resurserna. Det är en av tankarna bakom den storstadssatsning som regeringen beslutade om förra året. Jag kan i det sammanhanget nämna att regeringen har tecknat ett särskilt lokalt utvecklingsavtal med Malmö kommun som berör flera av de stadsdelar som är särskilt belastade av brottslighet. Det är ett utvecklingsavtal som syftar till att lägga grunden för ett handlingsprogram som ska skapa en tryggare miljö i de här förorterna. Det handlar om rejäla resurstillskott, men framför allt handlar det om att tänka i de banor som krävs för att engagera hela samhället, inte minst de kommunala myndigheterna i samarbete med polisen, för att bl.a. bekämpa brottsligheten.
Fru talman! Jag har så pass mycket respekt för statsrådet Freivalds att om hon säger att de uppgifter som hennes partikollega, tillika kommunstyrelsens ordförande i Malmö, har lämnat i ett öppet brev är felaktiga på alla punkter så får jag väl som budbärare ta åt mig kritiken. Men det är inte jag som har skapat dessa uppgifter. Tvärtom gick de ut offentligt i de flesta medier, och det var ingen som då ifrågasatte dem. Det kanske är lite förvånande. Sedan, fru talman, till detta med bra polisinsatser i Malmö. Allting är relativt, men jag tror att det är en av de lättaste sakerna i världen att i dag få människor att i alla fall tro att polisen har stora problem med att lösa uppgifter som man kunde lösa för kanske mindre än tio år sedan. Det är nattstängda polisstationer och dålig kontakt när man ringer till växlar långt ifrån det ställe som man ringer från och där brottet begås. Vid närpolisstationerna i Malmö har man lyckats få fram en personkännedom, framför allt i fråga om ungdomar. Sedan vet man ju att när de här ungdomarna blir väl kända på ett ställe byter de område och beger sig till en annan stad. Då är det viktigt att man på det ställe som ungdomarna kommer från har en personkännedom så att man snabbt kan spåra upp dem. Därför är det besvärligt och fel om man stänger de här närpolisstationerna, som faktiskt har ett gott syfte. Till sist håller jag med statsrådet om att det inte bara handlar om polisen. Det är hela samhället som måste ta ett ansvar genom grannsamverkan och lokala brottsförebyggande råd. Polisen får ofta komma in när brotten är fullbordade. Det bästa hade ju varit om vi hade haft en polis - nu är jag utopisk - som blev utan arbete.

Fru talman! Maria Larsson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av Långtidsutredningens och Konjunkturinstitutets redovisning av effekterna av en generellt lagstiftad arbetstidsförkortning. Jag instämmer i stora delar av Maria Larssons beskrivning av den svenska arbetsmarknaden. Antalet arbetstillfällen är inte statiskt. Kompetenskraven på arbetsmarknaden och behovet av specialistkompetens ökar vilket gör att människor inte utan vidare är utbytbara mellan olika jobb. Olika personer har dessutom olika önskemål när det gäller hur mycket man vill jobba och under vilka tider på dygnet. Risken är också stor att vi i framtiden kommer att få brist på arbetskraft samtidigt som försörjningsbördan ökar för dem som jobbar. En anledning till det är de stora pensionsavgångarna när den stora 40 talistgenerationen når pensionsåldern. Samtidigt är det viktigt att säga att det finns all anledning att tro att människor, på samma sätt som under de senaste 100 åren, även i framtiden kommer att vilja ta ut en del av ett ökat välstånd i form av kortare arbetstid. Arbetstidsfrågan är viktig och berör många människor. Men arbetstidsfrågan är också väldigt komplex. För att ytterligare fördjupa underlaget i arbetstidsfrågor tillsattes en arbetsgrupp inom Regeringskansliet förra våren med deltagare från Socialdemokraterna och regeringens samarbetspartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Arbetsgruppen har i uppdrag att analysera möjligheterna till och konsekvenserna av olika arbetstidsförändringar. Den rapport från Konjunkturinstitutet som Maria Larsson hänvisar till i sin interpellation är beställd just av den här arbetsgruppen. Redan den här veckan kommer gruppen att redovisa sina bedömningar för regeringen. Gruppens rapport kommer att remissbehandlas. Först därefter kommer de olika partierna att ta ställning till arbetsgruppens bedömningar. Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att rapporten också kommer att fungera som underlag för en bred samhällsdebatt om den mycket stora och viktiga arbetstidsfrågan.
Fru talman! Jag vill tacka Mona Sahlin för svaret. Jag tycker att det var glädjande att läsa det. Jag förstår att statsrådet liksom jag har stora betänkligheter mot en arbetstidsförkortning som är lagstadgad och generell. Jag kan nämligen hitta fyra skäl emot det i statsrådets svar och ett för, fast jag är inte riktigt säker på att det heller är för. Det kanske är avtalsvägen som gäller där trots allt. Jag tror precis som statsrådet att arbetstidsförkortning kan vara bra för en del människor under en del av livscykeln. Det gäller inte minst föräldrar som vill ha mer tid för sina barn. Men jag är övertygad om att detta måste göras avtalsvägen och inte som en generell lagstiftning. Varför då? Jo, som någon uttryckte det på det seminarium som anordnades här i Riksdagshuset för inte så länge sedan när Konjunkturinstitutet och Arbetslivsinstitutet hade kommit med sina rapporter: Det finns ingen fri lunch. Det skulle ha ett alltför högt pris för den enskilde och för nationen i form av minskad produktion, minskad välfärd, minskad konkurrenskraft och icke minskad arbetslöshet. Det skulle också bli minskad valfrihet för den enskilde. Jag tycker att vi ska ha som målsättning att genomföra reformer som låter människor bestämma själva. Jag tycker att vi ska försöka låta bli att lägga en mall som alla ska passas in i. Det handlar snarare om att låta människor välja på det sätt som Pappers gjorde i fråga om sina medlemmar när dessa kunde välja om det ökade löneutrymmet skulle gå till kortare arbetstid, sänkt pensionsålder eller högre lön. Det blev en tredjedel av varje när man valde. Så olika vill människor använda sitt löneutrymme, och det är precis det som den här frågan handlar om. Att sänka skatten skulle kunna vara ett annat alternativ för att skapa valfrihet. Det skulle då också i sin tur kunna ge utrymme för en kortare arbetstid. Om man vill stödja en särskild grupp kanske det handlar om utbyggd föräldraförsäkring i stället. Vad som är viktigt att komma ihåg, tror jag, i den här debatten är ju att vår arbetstid här i Sverige när vi jämför med övriga Europa är kort. En svensk arbetsvecka är i snitt 36,8 timmar. Vi har tagit ut arbetstidsförkortning i form av längre semester, föräldraledighet osv. EU-genomsnittet ligger på 40,1 timmar. Sverige ligger näst lägst i Europa, näst efter Norge, när det gäller årsarbetstiden. Jag tycker också att det faktum och det argument som professor Lars Calmfors framför är värt att upprepa ännu en gång. Han säger att risken för negativa effekter på produktion och sysselsättning är störst i en situation som den nuvarande, där vi har en brist på arbetskraft. Det var statsrådet också inne på när det gällde de demografiska förändringarna. Nu kommer det en rapport på torsdag. Den hänvisas det till i svaret. Min fråga till statsrådet är: Hur bred kommer den här remissen att bli? Och hur avgörande för regeringen kommer remissinstansernas synpunkter att vara? Kommer de att vara vägledande eller är remissförfarandet egentligen bara en formsak? Är det så att ärendet egentligen avgörs i regeringsförhandlingarna med Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Miljöpartiet har ju ställt ultimativa krav för fortsatt samarbete. Vore det inte bra att snabba på processen och att faktiskt låta remissinstanserna få fungera i detta avseende? Jag ser fram emot svaret på den frågan.
Fru talman! Jag vill inledningsvis säga att vi moderater till fullo kan instämma i den syn på arbetstidsfrågan som Maria Larsson har givit uttryck för, både i sin interpellation och i inlägget här alldeles nyss. Den breda samhällsdebatt i arbetstidsfrågan som statsrådet Sahlin efterlyser rasar ju redan nu för fullt. Det är en fråga som har stötts och blötts i mer än ett decennium. Mona Sahlin var ju själv ordförande i den arbetstidskommitté som 1989 lade fram betänkandet Sedan har 1995 års arbetstidskommitté analyserat frågorna på nytt och kommit fram till att det inte fanns skäl att föreslå en lagstiftad arbetstidsförkortning. Dess betänkande har remissbehandlats. Sedan tillsattes den Segelströmska arbetsgruppen för att analysera effekterna av olika arbetstidsförkortningar, precis samma uppdrag som Arbetstidskommittén redan hade haft. Därför ser inte vi detta som en utredning i egentlig bemärkelse utan snarare som en eftergift åt samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet för vilka ju en arbetstidsförkortning är en hjärtefråga. Vi ser detta också som ett sätt att så länge som möjligt sopa en het politisk fråga under mattan. Men på torsdag är det ju färdigsopat. Nu måste socialdemokraterna snart bekänna färg. Mona Sahlins arbetstidsutredning sade att det inte inom överskådlig tid finns utrymme för en allmän arbetstidsförkortning. Jag har erfarit att statsrådet alltjämt hyser den uppfattningen. Men gå då ut och säg det. Vi moderater efterlyser mer politiskt ledarskap från regeringen i denna fråga. Det är fullständigt livsfarligt att lämna fältet helt fritt för Gudrun Schyman att åka land och rike runt och sprida sitt synnerligen förenklade budskap helt oemotsagd, nämligen att människor ska kunna få sin arbetstid förkortad utan att det ska kosta dem någonting. Vi moderater och kristdemokraterna försöker så gott vi kan att anlägga moteld mot Gudrun Schyman, men vi kan inte själva kompensera den nästan totala tystnaden från regeringens sida. Risken är ju att fru Schyman väcker orealistiska förhoppningar hos många människor, att de ska kunna jobba 25 % mindre men ändå få samma lön. Dessutom väcks också en mycket betydande oro hos många företagare för en explosion av arbetskraftskostnaderna som kommer att slå ut dem i den internationella konkurrensen. De är också rädda för att de ska drabbas av ännu större problem än de redan har i dag att hitta de kvalificerade medarbetare som de behöver. Och det finns tecken som tyder på att den pågående utflyttningen av företag från Sverige skyndas på just på grund av osäkerhet om vad som kommer att gälla på arbetstidsområdet. Det finns också en risk för att den önskvärda expansionen av företag i Sverige eller nyetableringen av företag går om intet så länge det råder så stor osäkerhet i arbetstidsfrågan som är så viktig. Medan gräset gror dör kon. Därför är det angeläget att regeringen snarast börjar bekänna färg.
Fru talman! Man kan ju av svaret som statsrådet Sahlin har gett konstatera att hon egentligen inte har svarat på frågan utan att hon har hänvisat till en utredning och kommande remissbehandling och att vi ska ha debatt först senare. Men samtidigt kan man av svaret läsa ut att Mona Sahlin delar Maria Larssons uppfattning om beskrivningen av den svenska arbetsmarknaden. Och även jag delar Maria Larssons uppfattning. Där är vi alltså överens över partigränserna. Både Mona Sahlin och Maria Larsson tar upp att olika människor har olika önskemål om hur man ska förlägga arbetstiden och hur lång den ska vara. Och Mona Sahlin har inte heller sagt att en arbetstidsförkortning inte ökar kostnaderna för arbetskraften och påverkar produktiviteten. Och det kanske är klokt att hon inte har gjort det. Om man läser de olika yttranden som den här arbetsgruppen har fått in och om man var med på den genomgång som ägde rum här i riksdagen för några veckor sedan fick man nämligen klart för sig att en direkt lagstiftad minskning av arbetstiden har väldigt många negativa konsekvenser och ganska få positiva. Det var ju nästan ingen som tyckte att detta var bra. Mona Sahlin hänvisar till en kommande givande debatt när arbetsgruppen har lagt fram sin rapport, och vi får väl återkomma då. Men det finns en sak som jag ändå tycker vore intressant att få höra statsrådets inställning till, och det är om hon i likhet med de flesta som uttalar sig tycker att detta är en fråga som man bör avtala om mellan parterna. Jag ställer frågan om avtal eller inte på grund av att regeringens handlande under de senaste månaderna har varit ganska så motsägelsefullt. Jag tänker då på lönebildningspropositionen, där det föreslogs en ny rikslikarmyndighet för lönestatistik trots att statsrådet nog väl känner till att det finns en väl fungerande och avtalad metod för att ta reda på dessa saker. I fråga om detta dög det tydligen inte med detta avtal utan att man måste lägga en grundläggande lagstiftning i botten också. Jag tänker också på de senaste veckornas diskussion om lagstiftning och blockad av enmansföretagare. I fråga om detta ville regeringen inte ta bort lagstiftningen med hänvisning till att LO:s förslag var att man kunde avtala om det i stället. Man borde alltså behålla lagstiftningen i fråga om detta. Om man tittar på dessa två saker är det klart att man kan se ett visst mönster även i detta handlande - en tvingande lag i botten och sedan hänvisning till att det går att sluta avtal. Är detta morgondagens modell? Jag konstaterar att om man ska ha lagstiftning, då påverkar man balansen mellan parterna på arbetsmarknaden, och man går in och kanske detaljreglerar sådant som man inte behöver göra. Jag har stor förståelse för att man behöver ha en grundläggande lagstiftning av arbetarskyddsskäl, men i övrigt borde man väl ändå kunna avtala om hur man så att säga ska ta ut eventuella produktivitetsökningar. Jag kan hänvisa till en mängd diskussioner som har varit. Jag har tidigare erfarenhet från Kommunförbundets förhandlingsdelegation som ändå avtalar för 800 000 arbetstagare här i landet. Vi var där fullständigt överens om att det är okej att man minskar arbetstiden men att man i så fall måste kombinera det med hur minskningen ska tas ut, och det behöver man avtala om. Man måste också övergå från vanliga avtal till att klara ut timlön och årsarbetstid. Men, som sagt var, detta borde parterna själva bäst kunna klara av.
Fru talman! Låt mig börja med att allmänt säga att arbetstidsdebatten berör så väldigt många olika frågor samtidigt och att alla dessa olika frågor egentligen har sin plats och sin lösning men ofta buntas ihop i en allmän frågeställning som handlar om arbetstiden. Jag vill inledningsvis säga att som nation så arbetar Sverige för lite. Vi har stora grupper människor som helt står utanför arbetsmarknaden. Det är ett stort problem och en viktig del i lösningen av problemet med den arbetskraftsbrist som vi kan se framför oss. Så samtidigt som vi som nation arbetar för lite är det också så att många människor upplever att de som individer jobbar väldigt mycket. Det är ett sätt att beskriva de många bottnar som finns i arbetstidsdebatten där vi har dels de frågeställningar som interpellanten och övriga frågeställare i dag har fört upp, dels diskussioner om stress, lågt barnafödande, maktlöshet, deltidsarbetslöshet och invandrarnas utanförskap. Allt detta går det självfallet inte att lösa med arbetstidsregleringar i den ena eller den andra formen men det säger någonting viktigt om hur människor i vårt samhälle i dag mår. De frågeställningar som vi nu står inför är ganska många. För det första: Kan arbetstiden förkortas? Det kostar ju alltid. Någon måste alltid betala en arbetstidsförkortning. För det andra: Kan arbetstiden förkortas? Hur och av vem i så fall? För det tredje: Hur ska vi dessutom ha inflytande över arbetstiden? Jag vill ansluta mig framför allt till det synsätt som jag tycker att Maria Larsson ger uttryck för, nämligen att arbetstiden och möjligheterna att arbeta, förstås, är väldigt olika under olika livscykler: Vi har inga barn. Vi har små barn. Barnen växer upp. Självfallet borde det vara enklare att låta livet präglas av de här cyklerna och arbetstiden därefter i stället för att tränga in livet i hur arbetstiderna ser ut. Den grundinställningen har också jag, och den har jag alltid haft. Sedan har vi frågan: Ska man då aldrig ha lagstiftning? Ja, det är en annan diskussion. Det beror ju på vad vi menar med lagstiftning. Jag tror att vi behöver se över lagstiftningen när det gäller t.ex. förläggningen av arbetstiden och hur individernas inflytande över sina egna arbetstider ser ut - det är också lagstiftning. Jag vill understryka vad Maria Larsson frågade efter. Remissomgången är alltså viktig. Jag vill förstås att den ska vara bred och att den ska ha betydelse. Det tycker jag är en annan ingång än vad både Christel Anderberg och Henrik Westman hade som snarare sade: Bestäm nu, sätt ned foten och bekänn färg! Jag lutar mig hellre på det synsätt som Maria Larsson gav uttryck för, alltså en bred remissomgång och en ordentlig debatt för att se i vilken mån vi ska luta oss på lagstiftning och på parterna. Dessutom gäller det inte bara längden på arbetstiden utan också förläggningen av arbetstiden och möjligheterna att i större utsträckning påverka. Min grundinställning är dock, som jag i många sammanhang gett uttryck för, inte minst i debatten om Medlingsinstitutet: Avtal är alltid bättre än lagstiftning. Däremot måste vi alltid lägga till, precis som Henrik Westman själv gjorde, att ibland finns det, och måste det finnas, undantag från detta som handlar t.ex. om skyddsregler eller om olika gruppers individuella behov. Men de lösningarna ligger inte bara i hur arbetstidslagstiftningen ser ut, utan det gäller också många andra olika områden inom politiken. Med dessa utgångspunkter vill jag ändå understryka att jag tror på debatten och att debatten är viktig. Jag hoppas att den blir bred och kan leda fram till att vi får en samlad syn på vad en arbetstidsförkortning kostar, vem som ska ta den kostnaden och vem som ska ha inflytande över den. I grunden handlar det nämligen, tror jag, om att individerna har rätt att ha större möjligheter att påverka också den här delen av sina liv.
Fru talman! Med tanke på att väldigt många har uttryckt betänkligheter mot just en generell arbetstidsförkortning tror jag att det är viktigt att ha en bred remissomgång, så att de här synpunkterna också får föras fram i ett offentligt sammanhang och läggas samman i en hög för att sedan värderas. Det var min utgångspunkt när jag ställde frågan. Att kunna beakta de här svaren är ju också en styrka när man väljer väg mellan avtal och lagstiftning. De tre största fackförbunden inom LO - Kommunal, Metall och SIF - har redan klargjort att kortare arbetstid blir ett huvudkrav för dem i nästa stora avtalsrörelse, år 2001. De höjer också ett varningens finger gentemot regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet när det gäller att lägga sig i avtalsförhandlingarna och gå in med lagstiftning. Även inför en remissomgång kan vi vara ganska trygga och även säkra på hur en del remissutlåtanden kommer att låta. Många fackförbund har redan varit ute och tagit ställning. Därför tycker jag att det är bra att man sammanväger allt det här. Jag är tämligen övertygad om att många negativa och kritiska synpunkter kommer att höjas och att man i stället ropar att det gäller att försöka lösa det här med utgångspunkt i människan ute på verkstadsgolvet eller byggnadssnickaren - han som kan bedöma det här utifrån sin livssituation, alltså om han vill lyfta löneutrymmet som kortare arbetstid eller som högre lön. Vi vet att väldigt många har svårt att trots att de har heltidslön klara sin familj och sin familjs försörjning på den. Då måste man kunna få ha det valet kvar. Kommunals avtalssekreterare Jan Sjölin säger: Lagstiftar politikerna tar de ifrån oss möjligheten att välja mellan högre löner och kortare arbetstid. Avtal är bättre än lagstiftning, säger Mona Sahlin. Jag tar det som ett halvt löfte och tror att det utifrån remissvaren klart kommer att indikera att så tycker flertalet. Arbetsgivarverket - företrädare för 277 statliga myndigheter med en kvarts miljon anställda - har också varit ute i debatten. Verkets chef Birgitta Isakson Pérez säger: Om en lagstiftning genomförs kommer det antingen att leda till kraftiga nedskärningar eller till lönesänkningar till de statsanställda. Det skulle drabba verksamheter som polis, utbildning och rättsväsende - områden som vi alla som politiker säger oss värna om och vilja föra mer resurser till - och det kommer att få stora konsekvenser om man tillgriper lagstiftning. Jag tycker att man kan peka på att det ena efter det andra av förespråkarnas argument har fallit. De har skalats av allteftersom rapporterna haglat in under våren. Konjunkturinstitutets rapport, Arbetslivsinstitutets rapport, Långtidsutredningens rapport och aktuell forskning har kommit på bordet. Jag skulle vilja gå vidare med remissförfarandet och ställa några frågor till i anslutning till det: Hur ser tidsplaneringen ut? Kan vi utesluta att frågan kring en arbetstidsförkortning över huvud taget inte kommer att aktualiseras i samband med vårpropositionen, för då kan väl inte remissomgången ha avslutats? Jag förutsätter att frågan hålls utanför regeringsförhandlingarna med stödpartierna inför vårpropositionen. Men jag är, med rätta, misstänksam eftersom jag ser att regeringssamarbetet då och då kräver sitt offer.
Fru talman! Jag håller med statsrådet Sahlin om att Sverige som nation arbetar för lite. Jag håller också med om att det samtidigt finns väldigt många individer i vårt land som arbetar alldeles för mycket och att detta med olika typer av stressrelaterade sjukdomar blir ett allt större problem. Men problemen med småbarnsföräldrar som får jobba för mycket är inte något som man löser med en generell lagstiftning. Forskningen visar ganska entydigt att det utifrån aspekten att människor ska må bra är bättre med en individanpassad arbetstidsförläggning än med en generell arbetstidsförkortning. Jag var tidigare inne på detta med den breda debatten och hävdar alltjämt att det är viktigt att statsrådet Sahlin, som närmast ansvarar för de här frågorna, aktivt tar del i den debatten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är, som det nu är, ute och sprider sina mycket förenklade budskap om att man ska kunna korta arbetstiden utan att det kostar någonting. Det kommer naturligtvis att framkalla en stor besvikelse hos många om man inte redan nu får klart för sig att problemkomplexen inte är fullt så enkla. Som Maria Larsson nyss sade finns det inte någon fri lunch. I alla andra sammanhang brukar vi som ett av Sveriges största problem på arbetsmarknaden peka på att det finns så många som är ofrivilligt arbetslösa. Deras problem är att de inte kan försörja sig på en deltidslön. Om man nu överväger att göra hela svenska folket deltidsarbetslöst tycker jag att regeringen har en moralisk skyldighet att redan nu försöka bidra till att klara ut begreppen så att människor lättare kan ta ställning till den här frågan.
Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att den debatt som vi nu har är ett bra exempel på den debatt som jag hoppas kommer att prägla hela våren, inte bara i de grupper och organisationer som brukar diskutera arbetstidsfrågan utan kanske ännu bredare. En sådan här debatt, tycker jag, ökar den samlade insikten om arbetstidens både spännvidd och betydelse för så många delar av svårt samhälle. Visst tänker jag ta mycket aktiv del i den debatten. Jag tycker också att det är värt att notera att under alla år vi har diskuterat eventuella arbetstidsförkortningar, alla gånger vi har utrett detta har samtidigt den reala arbetstiden i Sverige sjunkit därför att människor har gjort de välfärdsvalen sedan 100 år tillbaka. Men det är alltid, som många har påpekat, ett val mellan en löneförhöjning, en annan form av välfärdsreform och att korta sin arbetstid. Jag vill också betona att det intressanta är att föra in diskussionen om stressen och om de stressrelaterade sjukdomarna i detta. Det är ingen tvekan om att många av dem som får de här problemen i dag jobbar alldeles för mycket, både tungt och under en lång tid. Det är också så att påfallande många av dem som har stressrelaterade sjukdomar jobbar sex timmar men har jobb som är lågt betalt och ger litet inflytande. Stress är alltså så mycket mer än hur många timmar om dagen eller per år som vi arbetar. Därför tror jag att ju mer debatten har breddas, desto mer tjänar hela kunskapsnivån om arbetstidsfrågan på det. Jag vill svara Maria Larsson, som jag tycker har en helt rätt ingång i diskussionen, att remissomgången kommer att vara den traditionella, tre månader. Sedan kan inte jag svara på vad olika partier kommer att föra fram i olika förhandlingar inför budgetar. Men den här gruppens arbete ska remissbehandlas under tre månader, fram till början av sommaren.
Fru talman! Det sista var ett bra klargörande, som jag tycker faktiskt också omöjliggör att man förhandlar om frågan innan remissomgången är klar. Jag tar det som intäkt för att man låter den frågan ligga still när det gäller att hantera vårpropositionens förslag. Det vore att föregå någonting som har en demokratisk process och ordning och som man definitivt inte från politiskt håll ska störa i det läget. Det är intressant med arbetstidsfrågan. Den är precis så stor och vittomfattande som statsrådet beskriver den. Men den har också ändrat inriktning under tiden. Argumenten från förespråkarna har ändrat inriktning. Från att ha varit en plädering för minskad arbetslöshet har den nu gått via ökad jämställdhet till att vara en fråga om en välfärdsreform där mycket fokuseras kring hälsofrågorna. Det här har varit naturligt allteftersom det har kommit forskning och rapporter som överbevisat att det kanske inte alls är så som man hade tänkt sig att det skulle bli. Också när det gäller hälsofrågorna belade Arbetslivsinstitutet med sin rapport att det inte finns någon forskning som entydigt kan peka på att kortare arbetstid också genererar en bättre hälsa och minskade utgifter i välfärdssystemen. Vi har ett annat problem att hantera, och det är att vi har hamnat nedåt i OECD-ligan. Gapet har vuxit de 30 senaste åren sedan vi började låna pengar i början av 70-talet. Birgitta Swedenborg har bedömt att svenskarna förlorat en femtedel av sina realinkomster jämfört med om Sverige hade utvecklats i samma takt som andra OECD-länder. Att i det läget börja diskutera en generell arbetstidsförkortning är naturligtvis ganska orimligt. Birgitta Swedenborg menar att det behövs en årlig tillväxt på 1 % mer än i andra länder under en 20-årsperiod för att vi ska ta igen det som vi har tappat. Där har vi möjligheten att få människor att klara sig på sin lön så att de själva kan välja en förkortad arbetstid därför att löneutrymmet medger det. Det valet finns inte i dag. Min förhoppning är att statsrådet fortsatt ska ha tilltro till parterna på arbetsmarknaden, att de kan hitta de flexibla lösningarna som gagnar den enskilda människans val.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder som planeras för att göra speciella undantag från regeln om första asylland och vilka åtgärder jag avser att vidta för att den s.k. Dublinkonventionen ska prövas av Förenta nationerna, FN. Enligt Margareta Viklund är vissa särskilt utsatta grupper, speciellt statsanställda assyrier, som flyr från Irak eftersökta över hela världen och riskerar att avrättas på plats eller kidnappas för att föras tillbaka till Irak. I frågan framförs att detta enligt uppgift har hänt i Tyskland vid flera tillfällen och att det uppges att det inte går att där garantera deras säkerhet. Det finns anledning att här erinra om innehållet i ett antal svar till riksdagen om Dublinkonventionen som har lämnats på frågorna 1997/98:763, 853 och följande. Dublinkonventionen innebär inte någon förpliktelse att sända en asylsökande till en stat som enligt konventionen ska pröva en ansökan. Enligt konventionen gäller undantag från principen om vilket land som ska pröva en ansökan bl.a. om sökanden har en familjemedlem som har erkänd flyktingstatus enligt Genèvekonventionen i en annan medlemsstat och vistas där. En grundläggande förutsättning från svensk sida för samarbetet enligt konventionen är, och måste vara, att de stater som är parter till konventionen är demokratiska rättsstater som respekterar de mänskliga rättigheterna, inklusive rätten till asyl som den anges i 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, dvs. i Genèvekonventionen. I Dublinkonventionen finns bestämmelser dels om att en medlemsstat ensidigt kan bestämma att en ansökan ska prövas även om en annan medlemsstat formellt är ansvarig, dels om att två medlemsstater kan komma överens om vilken av dem som ska ta emot en sökande. Dessa bestämmelser används i Sverige, och inom EU, i just situationer där humanitära skäl föreligger. I Sverige har Invandrarverket och Utlänningsnämnden, vilka är självständiga myndigheter, använt sig av dessa bestämmelser. En asylsökande eller flykting som befinner sig i t.ex. Tyskland har rätt till det landets skydd mot t.ex. att bli bortförd, precis som den som befinner sig i Sverige har rätt till motsvarande skydd här. Dublinkonventionen kommer att ersättas av ett gemenskapsinstrument i enlighet med Amsterdamfördraget. I samband därmed kommer medlemsstaterna att föra nya förhandlingar om innehållet i konventionen. När detta kommer att ske och vad som kan bli resultatet av dessa förhandlingar är i dag svårt att säga någonting om. Svaret på Margareta Viklunds första fråga är att det från svensk sida inte är aktuellt att inför omförhandlingar av innehållet i Dublinkonventionen föreslå ändringar eller undantag från det huvudsakliga innehållet i konventionen. Samtidigt måste sägas att den som är asylsökande eller flykting i Tyskland förutsätts få skydd av staten där. Då det gäller Margareta Viklunds andra fråga vill jag säga följande. FN som organisation kan inte pröva Dublinkonventionen. Ett enskilt ärende avgjort enligt Dublinkonventionen kan dock, inte specifikt i sin egenskap av Dublinkonventionsärende utan som ett enskilt ärende, bli föremål för prövning i de FN-organ som har enskild prövorätt. Dessa FN-organ är Kommittén mot tortyr och Kommittén för mänskliga rättigheter. Ett enskilt ärende kan också på samma sätt komma att prövas av Europadomstolen enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som ju var en relativt utförlig beskrivning av Dublinkonventionens innehåll. Men det sades inte så mycket om det som interpellationen faktiskt handlade om, nämligen assyriernas situation och framför allt situationen för dem som varit statstjänstemän hos Saddam Hussein och av honom utsetts till syndabockar för Gulfkriget. Det gäller ungefär 150 personer som i dag egentligen inte har någon fristad på denna jord men som genom sina stora familjer ändå är ganska skyddade i vårt land. Flera av dessa 150 söker asyl här just nu. Statsrådet Klingvall säger i sitt svar bl.a. att det inte är aktuellt att från svensk sida föreslå ändringar i eller undantag från det huvudsakliga innehållet i Dublinkonventionen. "Samtidigt måste sägas att den som är asylsökande eller flykting i Tyskland förutsätts få skydd av staten där", säger statsrådet. Men vad vet man om det egentligen? En intressant statistik i det sammanhanget kan kanske vara att Sverige under 1988 enligt U.S. Committee for Refugees överförde 1 488 asylsökande till andra Dublinkonventionsländer. Av dessa överfördes en klar majoritet på 1 321 personer till just Tyskland. Jag skulle vilja veta vad som har hänt med dessa personer efter avvisningen till Tyskland? Hur följs dessa människor upp? Vem vet vart de tar vägen? Vet man det? Frånhänder sig Sverige hela sitt ansvar för dessa människor som ändå har sökt asyl i vårt land. Fru talman! Statsrådet har själv påvisat att varje enskilt medlemsland eller det land som biträtt Dublinkonventionen äger rätt att oavsett de generella reglerna om första asylland pröva ett ärende utifrån de humanitära principerna. Det är en markering av att också Sverige har den rätten. Men hur mycket utnyttjas den? I praktiken visar det sig att de handläggande myndigheterna inte tar några som helst hänsyn till den humanitära delen utan man går bara på formalia med hänvisning till enskilda paragrafer i lagtexterna. Det måste väl vara det ansvariga statsrådets uppgift eller skyldighet att i humanitetens namn ingripa. Den ytterst ansvarige måste väl ändå vara statsrådet eller ministern för det område som han eller hon har blivit tilldelad att ansvara för? Statsrådet säger: "En asylsökande eller flykting som befinner sig i t.ex. Tyskland har rätt till det landets skydd mot t.ex. att bli bortförd, precis som den som befinner sig i Sverige har rätt till motsvarande skydd här." Men då det landet säger att man omöjligt kan förse personen eller gruppen i fråga garanterat skydd, då borde det med mitt sätt att se vara statsrådets skyldighet att begära in alla handlingar och göra en särskild bedömning. Statsrådet måste ändå ha en skyldighet att iaktta att myndigheten under ministerns fögderi hanterar sakfrågorna korrekt. Det är ett ansvar som inte går att komma undan. Som jag ser det handlar det inte om ministerstyre, utan det handlar om ansvar. Jag kan exemplifiera vad jag har sagt här, men vi brukar inte tala om enskilda fall här i riksdagen. Fru talman! Eftersom Dublinöverenskommelsen är hårt kritiserad borde det ligga i den svenska regeringens intresse att medverka till att Förenta nationerna, FN, ur ett humanitärt och medmänskligt intresse prövar Dublinkonventionen utifrån internationell lagstiftning. Vissa av FN:s organ är faktiskt redan i dag tveksamma till om konventionen verkligen är befogad utifrån just den internationella lagstiftningen. Jag anser att också den svenska regeringen ska arbeta för att speciella undantag från regeln första asylland görs när det gäller personer som flyr för sina liv på grund av etnisk förföljelse kombinerad med förföljelse på grund av att de innehaft sådana positioner att de av diktatoriska härskare kan utses till syndabockar för förseelser som de inte har begått.
Fru talman! Tyskland har ratificerat såväl Genèvekonventionen som Dublinkonventionen, och Dublinkonventionen bygger på Genèvekonventionen. Tyskland är en rättsstat. Har man behov av skydd där kan vi inte förutsätta någonting annat än att man får skydd i Tyskland. När det gäller möjligheterna att pröva en asylansökan i Sverige trots att ett annat land är första asylland omnämnde jag dem i mitt skriftliga interpellationssvar. Men jag kan för tydlighets skull ta fram den korrekta texten i konventionens artikel 9. Där står det att varje medlemsstat kan, fast den inte är ansvarig enligt kriterier som anges i denna konvention, av humanitära skäl grundade särskilt på familje eller kulturskäl pröva en asylansökan på begäran av en annan medlemsstat under förutsättning att den asylsökande så önskar. Detta är en tydlig skrivning om möjligheten att ta över en asylansökan. Men jag har inga siffror - som Margareta Viklund kräver mig på - på hur ofta detta förekommer, men det är inte så sällan som det går till på det här sättet. Sedan hade Margareta Viklund synpunkter på att jag skulle kunna begära in enskilda ärenden. Den möjligheten finns inte. Vad som däremot är möjligt att göra är att om man får en uppgift om att någonting har hänt en person som har skickats tillbaka till sitt hemland eller till ett så att säga land innan hemlandet, då kan man på olika sätt undersöka ett sådant fall. Men att man rutinmässigt skulle inhämta uppgifter i enskilda ärenden är ingen möjlig åtgärd.
Fru talman! Tyskland bedöms som ett asylland likvärdigt med Sverige, om jag uppfattade statsrådet rätt. Men det är det som kan ifrågasättas med Dublinkonventionen, att den likställer länderna. Men varje land har ju sina regler och gör sina bedömningar när de olika asylfallen behandlas. Sverige gör sina bedömningar, Tyskland gör sina bedömningar och alla de andra länderna gör sina bedömningar. Detta är det skeva i det här sammanhanget, som jag ser det. Jag förstår att bestämmelserna kan vara sådana att man inte kan begära in något ärende, men när något har hänt kan man få reda på det i efterhand. Jag vet inte om det låter bra eller dåligt, men det finns i alla fall en möjlighet. Då skulle jag vilja veta: På vilket sätt får man den informationen? Vem i så fall anmäler detta? Hur får man reda på det senare när man inte kunde få reda på det tidigare ifall man skulle vilja ha in ett ärende i förväg, innan något fel har begåtts? Statsrådet säger ju själv att det går att göra överenskommelser mellan konventionsländerna om hur man ska kunna agera i olika enskilda fall och beträffande olika grupper. Det skulle vara intressant att få reda på lite grann hur dessa överenskommelser fungerar, t.ex. när det gäller Tyskland. I sitt svar hänvisar statsrådet till att Dublinkonventionen någon gång i framtiden ska ersättas av ett gemenskapsinstrument i enlighet med Amsterdamfördraget. Vad det dokumentet kommer att innehålla vet vi inte, och vi vet inte heller när det kommer att gälla. Men vi vet ändå att i dag drabbas väldigt många människor av Dublinkonventionens negativa konsekvenser. Dublinkonventionen har kritiserats av många internationella organ - t.ex. av UNHCR, ECRE, European Council on Refugees and Exiles, och andra flyktingorgan - för att den riskerar att inte leva upp till internationella åtaganden på området. Den är utsatt för hård kritik. Dublinkonventionen finns och den har sina regler. Men humanism, mänskliga rättigheter och individuellt hänsynstagande måste också kunna överbrygga de reglerna. Fru talman! Jag vet att det är ett svårt och känsligt ämne som jag lyfter fram här i dag. Jag vet också att det har blivit allt svårare att komma in i vårt land om man är flykting, även om man har ett dödshot hängande över sig. Det som förvånar är Dublinöverenskommelsens brist på humanism och medmänsklighet. Det finns inte en enda människas liv som är lik en annans. Och eftersom människorna, assyrierna, flyr över gränserna länderna emellan för att söka en fristad där det eventuellt kan finnas någon i Mellanöstern är detta inte förvånande, utan det handlar faktiskt om överlevnad.

Fru talman! Det är viktigt att inse att Dublinkonventionen är en relativt ny konvention. Men det är viktigt att betona att den helt och hållet bygger på EU har ratificerat. När det gäller Dublinkonventionen görs det nu en utvärdering för att man sedan ska kunna arbeta vidare med Dublinkonventionens framtida skepnad. Vi driver på från svensk sida för att få en positiv tillämpning av Dublinkonventionen. Huvudsyftet med den är att den ska reglera vilket land som ska pröva en asylansökan. Den är också avsedd att förhindra att en asylsökande skickas från land till land. Jag tycker att det finns starka skäl att som regel tilllämpa de regler som staterna har kommit överens om och som ligger till grund för Dublinkonventionen, som i sin tur bygger på Genèvekonventionen. Vi måste naturligtvis också inse att alla medlemsstater inte gör exakt samma bedömningar. Det är hela tiden fråga om enskilda människor, om individer och om individuella prövningar. Men det som är viktigt i vårt framtida EU-samarbete, och där vi från svensk sida driver på, är en harmonisering av flyktingpolitiken på en hög nivå. Det är vad vi arbetade för nu senast i Tammerfors, och det är vad vi kommer att fortsätta att arbeta för t.ex. under vårt ordförandeskap. Jag vill bara korrigera Margareta Viklund på en punkt. Undantag från konventionen gäller, som jag sade, enskilda fall - inte hela grupper. Sedan ställdes det en fråga om att kunna följa upp och undersöka om människor ändå har drabbats av förföljelse. Det är sådant som kan komma till svenska myndigheters kännedom på olika sätt. Det är deras ansvar att i så fall följa upp en misstanke om att någonting har hänt.
Fru talman! Statsrådet sade att det kunde komma till myndighetens eller statsrådets kännedom att det hade hänt någonting med någon person som man hade skickat vidare. Jag ställde en fråga inledningsvis om huruvida man visste vad som hade hänt med alla de personer som man hade avvisat till Tyskland - ca 1 300 personer. Man vet inte vad som har hänt dem. Det skulle vara intressant att veta vad som verkligen har hänt dem efter det att de har lämnat vårt land. Det är någonting som förvånar mig ganska mycket i den diskussion som förs i olika sammanhang om olika grupper som söker asyl i vårt land och som är förföljda och utsatta på olika sätt. Det är att folkgruppen de assyriska kristna helt verkar ha fallit bort. Den finns inte med när man talar om flyktingar i olika sammanhang eller i olika konventioner, osv. Att människorna har det svårt i diktaturens Irak med Saddam Hussein som enväldig härskare är ingen hemlighet. Att han på alla sätt sätter skräck i människor och inte skyr några medel för att driva sin vilja igenom och bl.a. framkalla syndabockar för sina egna misslyckanden är inte heller obekant. Att de kristna assyrierna i den muslimska världen skulle ligga dåligt till i Husseins letande efter syndabockar förvånar inte heller. Sverige, som kallas för världens mest demokratiska land och världens mest jämställda land, borde också kunna göra något åt assyriernas utsatta situation i många av världens länder - i detta fall de assyriska f.d. statstjänstemän som har blivit Saddam Husseins syndabockar. Det tycker jag är oerhört angeläget. Det är verkligen en insats som vi skulle kunna satsa på här i Sverige.